Herr talman! Herr Jansson instämde mer herr Lundberg i ett avseende, nämligen i att mitt svar var allmänt hållet. Men han gav ju egentligen själv förklaringen härtill innan han steg ned från talarstolen; han konstaterade nämligen att kvicksundsärendet för närvarande är under prövning i vattendomstolen, en prövning som sker med hänsyn till gällande lag och författning. Vattendomstolen kommer att pröva frågan huruvida industriens tillkomst kan åstadkomma en sanitär olägenhet. Om domstolen finner att så är fallet kan den självfallet fatta beslut om att lokaliseringen inte får komma till stånd. Skulle någon finna att domstolens beslut, vilket fattats på grundval av gällande lag, är otillfredsställande, så finns det möjligheter att överklaga, och frågan kan då bli föremål för prövning i vattenöverdomstolen. Det är dessa faktiska förhållanden vi har att ta hänsyn till. Vilka ärenden är det då som regeringen kan få till prövning direkt? Jo, det är överklagningsärenden och besvärsärenden. Om det blir aktuellt med ett överklagande av ett eventuellt beslut om = industrilokalisering i Roslagen, kan regeringen få detta ärende till prövning som ett besvärsärende i plansammanhang. Det är den ena förutsättningen för att regeringen skall få tillfälle att göra en bedömning. Regeringen kan också fatta beslut i lokaliseringsfrågan om vederbörande företag begär lokaliseringsbistånd, Jag har i mitt interpellationssvar till herr Lundberg angivit att något av dessa två villkor måste vara uppfyllt för att regeringen skall kunna delta i beslutsdiskussionen. I övrigt handläggs den fysiska planeringen på kommunplanet och på länsplanet, d. v. s. det regionala planet. Detta är en brist. Vi har funnit att det inte är tillfredsställande, och vi bör därför övergå till en riksplanering, något som regeringen nu överväger. Ett utspel gjordes i går av statsrådet Palme sedan vi gemensamt hade diskuterat hur vi skulle föra ut denna fråga till en offentlig debatt. Det var detta jag trodde herr Lundberg ville ha besked om. Vi har en viss principiell uppfattning om :industrilokalisering, om nödvändigheten av att vi har tillräckliga fritidsområden och tillfredsställande vattenvård. Den nya lagstiftningen om naturoch vattenvårdsområden bygger på denna principiella uppfattning liksom den nya organisation som verkar sedan i fjol. Men vi måste gå längre för att tillvarata de mer allmänna intressena, och därför har vi väckt tanken på en fysisk riksplanering. Det händer, såvitt jag förstår, under den närmaste framtiden ingenting som så att säga åstadkommer resultat som vi sedan inte skulle kunna ändra. Detta borde ju ändå herr Lundberg ha kunnat läsa ut av mitt svar.

Därvidlag har vi en klart deklarerad uppfattning. Denna uppfattning har kommit till uttryck i strandlagen och även i den nya naturoch vattenvårdslagen.

Jag har svarat på herr Lundbergs frågor i den redovisning som jag här har gjort. Principiellt har jag den uppfattningen, att roslagsområdet är i behov av ett mera differentierat näringsliv och att det är önskvärt med en lokalisering av företag dit. Om en tilltänkt lokalisering för sanitära olägenheter med sig är en fråga som vi efter hand får överväga och fundera över i den mån vi kommer in på det. Men det är inte detta som kommer att stå kvar efter denna debatt sedan vi tagit bort det som gällt lokalisering eller icke lokalisering, utan det måste väl ändå vara den klart deklarerade meningen från regeringens sida, att naturoch vattenvårdsintressena har en så hög dignitet, att de måste ägnas väsentligt större uppmärksamhet i framtiden än vi hittills har kunnat göra. Vi måste skapa förutsättningar för att verkligen kunna tillvarata också de intressen som har sammanhang med vårt behov av frisk luft och friskt vatten,

Herr talman! När jag för 25 år sedan för första gången tog upp dessa frågor, påpekade jag att vi måste skapa samhälleliga möjligheter för att göra ingrepp mot förstörelse. Att jag i det sammanhanget ansåg att man måste anpassa svensk lagstiftning i erforderlig utsträckning för att kunna klara de olika uppgifterna framgår — det vågar jag säga — klart och tydligt av de olika anföranden jag hållit i denna fråga under årens lopp. Det kan inte vara rimligt att vi nu skall ställas inför en förstörelse som är oerhörd samtidigt som vi står med tomma händer utan möjligheter — såsom herr statsrådet sade — att göra ingrepp med mindre än att det sker ett överklagande; man får i övrigt försöka klara sig bäst det går. Vi har haft principiella deklarationer i denna fråga under många år. Nu vill vi ha folk som förstår att även lagstiftning måste tillgripas för att skydda dessa värden. Det är detta som vi har krävt, ty annars får vi bara sådana diskussioner som denna. Jag använde ord som för all del var kraftiga, men jag ansåg det vara rimligt att försöka gå på själva sakfrågan och inte bara hålla på med principiella diskussioner. Men om man nu kan förutsätta att vi har möjligheter att ta upp vattenoch fritidsfrågorna på ett mera positivt och realistiskt sätt än hittills och gå över från ord till handling, hälsar jag detta med den allra största tillfredställelse, herr statsråd. Då måste emellertid i utredningskvarnen användas utredningsmän som ser mera praktiskt på detta, och juristerna måste förstå att skriva lagar som kan fylla de uppgifter samhället kräver.
Herr talman!

Det är ju ett jätteproblem som herr Lundberg har tagit upp. Jag framställde i höstas en interpellation som behandlade just vattentäktsfrågorna. Den avsåg närmast vätternvattnet men i mitt tack för svaret berörde jag också situationen i Mälaren. Vi måste omedelbart göra klart för oss var vi skall hämta de stora vattentäkterna till landets centrumområden. Vi tror oss veta att Mälaren redan nu är så förstörd, att det över huvud taget inte är möjligt att tillrättalägga den rådande situationen. Däremot vet vi att vätternvattnet kan användas för stora delar av vårt land. Vi har samma situation utmed våra kuster, inte vattentäkt men väl förorening. Det är inte bara upplandskusten utan också blekingekusten, kalmarkusten, hallandskusten och den bohusländska kusten som är föremål för diskussion. Herr Lundberg sade att Sverige är ett u-land när det gäller vattennedsmutsning. Jag är inte riktigt övertygad om detta. Det är nog ett överord om man ser det mot bakgrunden av massaindustriens situation i landet.

Detta är egentligen en konkurrensfråga och en fråga om våra möjligheter att kosta på tillräcklig rening av avfallsprodukterna från vår svenska massaindustri. Om inte finnarna har sådan rening kommer vi i sämre konkurrensläge, om vi skall kosta på större reningsmöjligheter för den svenska massaindustrien, och det är ett stort problem. Jag är övertygad om att vi måste göra detta men det är inget problem som man löser i en handvändning, och det fordras en stor och långsiktig planering även om den måste göras mycket snabbt. Herr talman! Jag är tillfredsställd med det uttryckssätt som finns i sista delen av interpellationen och sista delen av statsrådets svar.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten så mycket, men med anledning av vad som har sagts vill jag anföra några synpunkter. Jag kan i stort sett instämma i vad herr Lundberg har sagt om Mälarens vattenområde, ty föroreningen där är ohygglig. Förhållandena i Hargshamn är emellertid helt annorlunda. Herr Lundberg gör gällande att en skogsindustri i det aktuella området skulle spoliera trivseln för befolkningen. Jag tror att det är fel. Trivseln är viktig, den kan inte värderas nog högt. Glesbygdsbefolkningen behöver emellertid trots allt även arbetstillfällen, och blir denna bygds invånare nödsakade att flytta till andra platser för att skaffa sig sin utkomst, minskar eller försvinner trivseln i ännu större utsträckning både för dem som tvingas flytta och för dem som stannar kvar. Om man måste välja mellan fritidsintressen och utkomstintressen kan valet inte bli mer än ett. Mycket få kan försörja sig på sommargäster. Arbetare skall inte bara kunna åka i en riktning från glesbygden till tätorterna Uppsala och Stockholm, för att arbeta utan de skall även kunna resa från t.ex. tätorten Uppsala till Östhammar för att arbeta där. Herr Lundberg var inne på den tanken när han talade om pendlarna mellan Stockholm och Uppsala och att ganska många åker från Uppsala till Stockholm för att arbeta. Om man kunde uppnå en sådan situation att arbetare åkte från Uppsala till Östhammar skulle siffrorna beträffande arbetskraftsbristen inte bli så stora. Den redovisade arbetskraftsbristen är dessutom i stor utsträckning en brist på papperet. Det finns många arbetare i detta område som åker både till Stockholm och Uppsala för att skaffa sig utkomst. Ingenting hindrar att de skulle kunna arbeta i den egna regionen. En annan fråga som har berörts i debatten är djuphamnen vid Hargshamn. Jag skall inte gå in på frågan, huruvida vi i Hargshamn skall ha just denna industri eller någon annan, men det är beklagligt att inte djuphamnen i Hargshamn har utnyttjats bättre än hittills. Det är ännu mera beklagligt om man skall tillåta fritidsintresset hindra att djuphamnen, en av de bästa vid Ostkusten, utnyttjas på ett bättre sätt.

Herr talman! När jag talar om Sverige som ett u-land, herr Lothigius, är jag medveten om att Finland, ja, hela Östersjöområdet, är utsatt för förstörelse. Hela området har blivit ett u-land på grund av att man har vant sig vid att det enklaste sättet att göra sig av med skräp har varit att låta det hamna i vattnet. Herr Åkerlind talade om att det råder brist på arbetskraft emedan arbetarna reser till tätorterna för att arbeta. Jag har en förteckning från varje socken på de arbetare som reser till Gimo-området, och den kan herr Åkerlind få ta del av. Redan i dag åker man 6—7 mil till industriområden emedan det där saknas arbetskraft. Det är ett faktum och det kommer man aldrig ifrån. Om man skall försöka locka ungdom till detta område bör man inte skapa en ny låglöneindustri där utan då skall man försöka få dit en mera differentierad industri. Det bör vara en industri som inte leder till förstörelse av andra värden, exempelvis ur fritidssynpunkt, inom området. Till statsrådet skulle jag bara vilja ställa en fråga. Vi har en limnologisk institution i Uppsala. Vattenföroreningsavdelningen där har inte någon fast anställd arbetskraft. Kan man nu förvänta att den får den arbetskraft som behövs för att kunna snabbt och effektivt undersöka vattenområdena och vidta erforderliga åtgärder i detta avseende? Det vore en positiv insats i dagens läge. Vidare får vi hoppas att vad som planeras av regeringen skall kunna gå fort med hänsyn till den pågående snabba förstörelsen genom vattenföroreningarna.

Herr talman! Det var egentligen det förra anförandet av herr Lothigius som föranledde mig att begära ordet. Han sade att han var till freds med de enligt hans uppfattning mera klara besked som jag lämnade i mitt inlägg. I mitt interpellationssvar har jag emellertid anfört ungefär det som jag sade i inlägget, nämligen att vi i regeringen överväger formerna för en fysisk riksplanering och hur denna skall bedrivas. I mitt svar sade jag också att denna planering avses bl.a. omfatta avgränsning av områden för olika fritidsändamål samt riktlinjer för skydd och utnyttjande av vatten och andra naturtillgångar. Det är detta som är det väsentliga och som vi måste beakta i detta sammanhang. Formerna för detta får vi diskutera. För övrigt har jag bara tillagt att regeringen gjort ett utspel i går genom det anförande som statsrådet Palme höll. Jag är mycket tillfredsställd över att herr Lothigius ansluter sig till tanken på den fysiska riksplanering som vi nu beslutat oss för. Det är möjligt att denna riksplan får upprättas i form av delplaner som sedan fogas in i varandra. Detta är emellertid mera ett tekniskt problem.
Herr talman! Här har upplänningarna talat om hur ofördelaktigt det är att anlägga denna fabrik i Hallstavik, och stockholmarna har framhållit hur föga ändamålsenligt det är att anlägga en fabrik i Kvicksund. Som västmanlänning överlåter jag med förtroende åt vattendomstolen att avgöra denna fråga, och jag hoppas att upplänningarna liksom också de från Stockholms län med lugn förtröstan överlåter denna sak åt vattendomstolens bedömning.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat dels om jag vill redogöra för min syn på det svenska jordbrukets rationaliseringsutveckling och konkurrenskraft i jämförelse med situationen i jämförbara länder i Västeuropa, dels om en s.k. prispress på jordbruket skulle främja eller motverka jordbrukets effektiviseringsprocess. I likhet med herr Persson anser jag att det är av visst intresse att kunna bedöma det svenska jordbrukets effektivitet i jämförelse med jordbruket i andra länder, t.ex. de västeuropeiska staterna. Såsom påpekats i interpellationen är det dock av olika skäl svårt att göra sådana jämförelser rättvisande och härför torde krävas mycket omfattande undersökningar. Såvitt jag kan bedöma förhållandena är det sannolikt att det finns ett betydande antal svenska jordbruksföretag, där produktionen är lika effektiv, ja kanske effektivare, än i andra länder med jämförbara förhållanden. Å andra sidan har vi — liksom troligen alla andra jämförbara länder — ett mycket stort antal jordbruk som av skilda skäl inte är lämpade för rationell jordbruksdrift. Jag vill framhålla att de av herr Persson åsyftade jämförelserna endast är av begränsat värde när det gäller övervägandena rörande riktlinjerna för den framtida svens ka jordbrukspolitiken. Vid dessa överväganden måste nämligen enligt min mening större vikt fästas vid jämförelser mellan effektiviteten inom vårt jordbruk och inom andra delar av det svenska näringslivet. I anledning av herr Perssons andra fråga anser jag mig böra understryka, att frågan om jordbruksprisernas nivå måste ses i sitt näringspolitiska sammanhang. Prissättningen får således inte hindra den anpassning av jordbrukets produktionsvolym som en samhällsekonomisk bedömning kan motivera. Ej heller bör prissättningen verka hämmande på en nödvändig strukturrationalisering genom att göra det möjligt för ineffektiva företag att leva kvar under lång tid. Samhällets insatser i verksamheten med jordbrukets rationalisering kan därigenom motverkas. Å andra sidan är en prissättning och prisutveckling, som gör att effektiva jordbruksföretag kan tillgodogöra sig produktivitetsoch = rationaliseringsvinster, angelägen för att stimulera till rationaliseringsinsatser från företagarnas sida. Frågan om prissättningen på jordbrukets produkter kan därför inte behandlas isolerad. Samhällets jordbrukspolitiska åtgärder måste stå i samklang med varandra och gemensamt anpassas så, att en snabb utveckling sker av jordbruksproduktionens effektivitet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret på min interpellation. Det finns ingen anledning att uppamma en ny jordbruksdebatt i det nuvarande läget. Annorlunda var förhållandet när jag den 8 mars i år framställde denna interpellation till jordbruksministern. Då fördes en ganska hetsig kampanj mot jordbruket och dess utövare samt mot jordbrukets för eningsrörelse. Vid denna tidpunkt kunde man i dagspressen läsa att jordbruket är en företeelse som delvis snyltgästar på andra näringar. Det talades om att jordbrukarna var profitörer inom det svenska näringslivet. De var, sades det, ovilliga att rationalisera, jordbruket var efterblivet och till den milda grad statssubventionerat, att det utgjorde en belastning för det svenska näringslivet och för skattebetalarna. Detta är ett axplock bland de många artiklarna i dagspressen — kanske inte minst i den press som står statsrådet nära. Det var av denna anledning som jag framställde interpellationen, ty jag hoppades att statsrådets svar skulle kunna lugna den stämning som helt naturligt uppstod i jordbrukarkretsar. Nu finns det ingen anledning att försöka göra en analys av dessa artiklar. Statsrådet Holmqvists svar i dag har i varje fall delvis klarlagt, att han möjligen inte delar den uppfattning som kommit till uttryck i de omnämnda artiklarna. Det finns, säger statsrådet, »ett betydande antal svenska jordbruksföretag, där produktionen är lika effektiv, ja kanske effektivare, än i andra länder med jämförbara förhållanden». Det är ett glädjande uttalande. Att sedan inte alla jordbruksföretag är lika högt rationaliserade förnekar väl ingen. Inom vilken bransch kan man för övrigt påstå att produktionen är hundraprocentigt rationaliserad? Inte minst gäller denna regel de statliga företagen. Enligt statsrådet måste »större vikt fästas vid jämförelser mellan effektiviteten inom vårt jordbruk och inom andra delar av det svenska näringslivet». Generellt sett kan man väl ändå säga att vårt jordbruk ligger väl framme. Enligt statistiska centralbyråns beräkningar noterades under åren 1952— 1962 en produktivitetsförbättring inom jordbruket på 5,4 procent per år, och den siffran har under de senaste åren ytterligare förbättrats. Motsvarande siffra för industrien var 4,7 procent. Den mänskliga arbetskraften inom jordbruket har under de senaste tio åren minskat med 36 procent, men de kvarvarande har ändå producerat ungefär lika mycket som förut. De kvarvarande jordbrukarna och deras anställda har blivit effektivare i motsvarande grad. Vårt jordbruk ligger sålunda väl framme både jämfört med andra länders jordbruk och om man jämför med ökningen inom industrien. Även när det gäller livsmedelskostnaderna i andra länder finns det belägg för att vårt svenska jordbruk har genomgått en markant produktivitetsökning. De utländska livsmedelspriserna ligger sannolikt i dag lika högt som de svenska, om hänsyn tages till de verkliga produktionskostnaderna och inte till subventionerade priser. Statsrådets svar på min första fråga är sålunda relativt tillfredsställande. Vad min andra fråga beträffar, huruvida en s.k. prispress skulle främja eller motverka jordbrukets effektivitetsprocess, är svaret något svävande. Anledningen till den frågan var talet om en kommande eventuell prispress, vilket har gjort att många, inte minst ungdomarna, blivit tveksamma när det gällt att välja jordbruket som yrke. Detta har bl.a. återspeglats i ett minskat antal inträdesansökningar till jordbrukets fackskolor under det senaste året. Detta är helt förklarligt, eftersom många har betraktat talet om prispress som ett allvarligt hot mot jordbruksnäringen. Även om några drastiska åtgärder i det stycket inte kommer att vidtagas under de närmaste åren, finns dock tanken där som ett understucket hot mot dem som har etablerat sig som jordbrukare eller haft planer på att göra det. Jag tror inte att en prispress skulle vara ett medel i rationaliseringssträvandena. Statsrådet säger i sitt svar: »Prissättningen får således inte hindra den anpassning av jordbrukets produktionsvolym som en samhällsekonomisk bedömning kan motivera. Ej heller bör prissättningen verka hämmande på en nödvändig strukturrationalisering genom att göra det möjligt för ineffektiva företag att leva kvar under lång tid.» Den utveckling som jag skisserat i mitt anförande ger klart belägg för att det på jordbrukets område pågår en ganska imponerande rationaliseringsprocess. Låt mig här bara anföra ytterligare några siffror. År 1954 hade vi här i landet ungefär 270 000 brukningsdelar, 1962 hade vi 200 000, och i dag ligger antalet betydligt under denna siffra. Förresten är det beräknade antalet brukningsdelar ganska missvisande. Häri ingår sålunda alla de s.k. fritidsjordbruk eller torp — vad man nu vill kalla dem — som är taxerade som jordbruksfastigheter men som inte på något sätt deltar i produktionen av livsmedel. Det finns ganska många sådana. Arealminskningen är dessutom mycket påtaglig. Man kan sålunda utan reservation påstå att en snabb utveckling sker i fråga om jordbruket och dess effektivitet. De anförda siffrorna ger klart belägg härför, men den negativa inställning till jordbruket, som under den senaste tiden gjort sig märkbar, lägger givetvis en viss sordin på utvecklingssträvandena inom jordbrukarleden. Jag tror att jordbruksministerns i dag framförda synpunkter är så pass positiva — i jämförelse med tidigare uttalanden — att de kanske kan återge jordbrukarna och, får vi hoppas, även jordbrukarungdomen en ljusare tro på det svenska jordbruket än som varit rådande under den senaste tiden. Jag kan försäkra att det har funnits och finns oro även i konsumentleden över den framtida livsmedelsproduktionen i vårt land. Herr talman! Jag vill därför än en gång tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Herr Persson började med att lova att det inte skulle bli någon stor jordbruksdebatt, men sedan visade han kanske vissa tendenser i den riktningen. Jag tycker nog att herr Perssons beskrivning av utvecklingen under de senaste månaderna är litet väl oskuldsfull. Skulle det vara bara den ena parten i den här debatten som skulle ha modifierat sitt röstläge eller sin argumentering? Det är väl ändå inte så, herr Persson! Tänk bara efter vad denna interpellation är uttryck för. Det talas där om prispress, men man har numera slutat hävda att majoriteten i utredningen skulle föreslå någon prispress. Sedan utredningens ordförande, bl.a. i Hushållningssällskapens tidskrift, har redogjort för vad utredningen verkligen föreslagit, har man upphört med det resonemanget. Men herr Persson talade om prispress då han framställde interpellationen. Det visar således att även herr Persson kan ha modifierat sina uppfattningar. Det är alldeles fel, herr Persson, att jag i detta interpellationssvar skulle ha givit uttryck för någon ny syn. Jag kan hänvisa till de föredrag, som har hållits och som refererats i pressen, men också till tidigare interpellationssvar, som varit av samma innebörd som det svar jag i dag givit på dessa frågor.

Herr talman! Ännu i dag har såvitt jag vet 1960 års jordbruksutredning inte officiellt framlagt sitt betänkande, och än mindre har reservanterna framlagt sin reservation. Om nu detta tal om prispress skulle ha upphört, så är ingen gladare än jag. Det kanske statsrådet känner till bättre än jag, men jag har ännu inte sett det i någon redogörelse. Talet om prispress hade förresten i första hand framförts resonemangsvis i den sidoutredning, om jag så får kalla den, dvs. den regeringsutredning, som statsrådet Holmqvist själv satt som ordförande i. Där var det utan tvivel resonemanget om prispress som ingav ett stort bekymmer i jordbrukarleden. I alla händelser har jordbruksutredningens betänkande ännu inte framlagts i sin helhet. Först därefter blir det väl klart om majoritetsutredningens krav på en s.k. prispress.
Herr talman! Det betecknande är att herr Persson således inte vet vad utredningen skriver. Han vet inte var ordet prispress finns med. Sedan förmodar han att det skulle finnas i den socialdemokratiska studiegruppens program. Jag tror nog att herr Persson får medge att han vet mycket litet om dessa saker och sålunda i sin interpellation har utgått från en felaktig uppfattning.
Herr talman! Utan tvivel vet man ännu inte mycket om utredningens förslag till ny jordbrukspolitik. Men från regeringshåll har det framtida jordbruket köpslagits långt innan utredningen är framlagd. Trots detta har statsrådet även i denna debatt framfört synpunkter som tidigare inte redovisats.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att utredningens ordförande i en publikation, Hushållningssällskapens tidskrift, förklarat att ordet »prispress» inte finns skrivet i utredningens betänkande. Så långt stämmer det alltså. Men den ordalydelse står kvar som tyder på att det kan bli en prispress. Det nämns först om att jordbrukets prisnivå inte skall få följa den allmänna prisutvecklingen utan skall hålla ett visst mindre avstånd till denna — en sak som vi tidigare diskuterat. Men sedan heter det, att efter tre år skall man se efter vilka verkningar den förda politiken fått, och finner man då att den s.k. resursutflyttningen inte har skett tillräckligt snabbt skall man vidtaga andra åtgärder, bl.a. skärpta prispolitiska åtgärder. Om herr statsrådet vill vänta skall jag gärna gå upp i min bänk och hämta promemorian. Slutskriften kom för ett par dagar sedan, och där har ingen ändring gjorts på denna punkt. Det är just uttrycket att ökade prispolitiska åtgärder skall vidtagas som givit upphov till beteckningen »prispress». Ordet som sådant finns inte i utredningen — det är riktigt — men andemeningen är den jag redovisat.

Herr talman! Jag trodde i likhet med herr Persson i Heden och herr statsrådet att det inte skulle behöva bli någon diskussion i denna fråga — vi har ju haft tillfälle att dryfta den många gånger under innevarande vårsession. Men eftersom herr Hansson i Skegrie tog upp vad utredningen skrivit på denna punkt finns det anledning för mig att ta till orda. Vi har i utredningen sett efter, herr Hansson, vad som skett under tioårsperioden 1950—1960. Det visar sig att producentpriserna inte har stigit lika mycket som andra priser. Vi har mot denna bakgrund uttalat att vi anser det vara riktigt att följa denna utveckling i fortsättningen. Vi har också framhållit att vi är medvetna om att samhället på denna punkt måste medverka till att få till stånd en rationalisering av jordbruket. Det måste sättas in omskolningsbidrag, omställningsstöd, öka de rationaliseringsinsatser osv. Om det efter en treårsperiod visar sig att dessa åtgärder icke varit tillräckliga, skall insatserna i första hand ökas. Men om resultaten trots allt inte blir tillräckliga, har utredningen kort och gott skrivit att man får överväga huruvida den prissättning som förekommit varit den riktiga. Så är sakförhållandet, herr Hansson i Skegrie. Om herr Hansson läser promemorian, skall han finna att detta ordagrant är majoritetens skrivning. Jag har velat framhålla detta, eftersom vi inte talat om någon prispress inom vare sig jordbruksutredningens majoritet eller den grupp, som sysslat med dessa frågor inom det socialdemokratiska partiet. Låt oss, herr Hansson, lugna oss med denna debatt. Vi får säkerligen tillfälle att återkomma till den. Under nästa år tror jag att vi skall kunna lösa dessa frågor på ett mera dämpat sätt. Herr Hansson skall ändå komma ihåg att man inte minst inom bondepressen har blåst upp dessa frågor i sådan utsträckning att man från detta håll borde fråga sig, om man inte själv har medverkat till att ungdomen i dag inte vill stanna kvar i jordbruket. Vi resonerar bland socialdemokraterna ungefär på följande sätt. Det hävdas från centerpartiets sida att det årligen försvinner ungefär 20000 människor från det svenska jordbruket och att det med hänsyn till detta inte finns någon anledning att vidtaga några särskilda åtgärder. Under en tioårsperiod försvinner ändå det antal som vi vill ha bort. Detta kan i och för sig vara ett bestickande resonemang, men vi har sagt oss att samhället, vars jordbrukspolitik under de gångna seklen har lett fram till det läge som vi i dag har på detta område, har ett ansvar för de människor vilka inte kan få en skälig utkomst från sitt arbete inom jordbruket. Därför har vi anvisat ett alternativ för dessa människor. Om de vill välja detta, får de göra det, men om de vill stanna kvar må de självfallet gärna få göra så. Om vi får en saklig debatt i dessa frågor när utredningen så småningom har presenterat sitt förslag, gissar jag att de tongångar, som för närvarande anslås, kommer att betydligt dämpas. Herr talman! Jag har velat säga detta, eftersom jag tycker att man ändå skall göra jordbruksutredningen och även jordbruksministern den rättvisan att de inte försöker jaga bort jordbrukarna från deras gårdar.

Herr talman! Huvudfrågan i min interpellation var, om statsrådet ville delge kammaren sin syn på det svenska jordbrukets rationaliseringsutveckling och konkurrenskraft i förhållande till situationen i jämförbara länder i Västeuropa. På detta har statsrådet svarat ganska positivt. Han uttalar att det finns jordbruk i vårt land, som väl kan mäta sig med jordbruk i jämförliga länder, och kanske även jordbruk vilka har nått vida längre. Men, säger han, det är inte detta som är det väsentligaste, utan den största vikten bör fästas vid en jämförelse med effektiviteten i vårt jordbruk och med andra delar av det svenska näringslivet. Jag har med siffror påvisat att det svenska jordbruket även på den sistnämnda punkten har kunnat hävda sig väl. Jag nämnde tidigare siffrorna över produktivitetsökningen enligt statistiska centralbyråns beräkningar, vilka visar att jordbrukets ökning var 5,4 procent under det att industriens var 4,7 procent fram till år 1962. Under de därefter följande åren har siffran ytterligare förbättrats. Debatten har nu rört sig om hur utredningen uttalat sig eller kommer att uttala sig om den s.k. prispressen. Ta let om prispress är väl ändå inte löst tal utan någon som helst grund. Herr Hansson i Skegrie har berört dessa synpunkter. Det gällde ju att minska vårt jordbruk till 80 procents produktion. Om inte detta sker genom de åtgärder som vidtagits, skulle man efter 3—4 års övergångstid sätta in en prispress eller vad man än vill kalla åtgärden. Huvudsaken är att man skulle tillgripa prisbestämmande åtgärder. Detta gör utan tvivel de människor betänksamma, som har ämnat etablera sig som jordbrukare framöver. Att ungdomar, som har tänkt att gå i någon jordbrukets yrkesskola, dragit sig tillbaka efter allt talet om prispress o. d., är väl ett belägg för att det är ovisst för jordbrukets framtid. Statsrådets första inlägg betraktade jag som relativt positivt, men i sitt andra anförande återföll han i den gamla jargongen som förekom under debatten i samband med jordbruksutredningens, så att säga, officiella framläggande, jag menar utredningsmajoritetens liksom regeringens sidoutredning. Detta inger verkligen bekymmer. Med detta statsrådets senaste inlägg befinner vi oss i samma läge som vi var före interpellationssvaret och jag har en känsla av att man därför knappast, kan stå för uttalandet om att statsrådet skulle ha gett ett relativt positivt svar på mina frågor. Hans senaste inlägg ger inte intryck av någon sinnesändring.
Herr talman! För att bevisa att jag hade rätt, herr Persson i Skänninge, skall jag be att få läsa innantill ur den promemoria som heter Den jordbrukspolitiska målsättningen.

Herr talman! Det bevisar knappast någonting när herr Hansson i Skegrie läser upp en mening ur en promemoria. Om han får herr talmannens tillstånd borde han läsa upp hela promemorian. Motiveringarna i den bör nämligen också vara med. Vi inom majoriteten resonerade så, herr Hansson, att vi skall försöka få ned produktionsvolymen till ungefär 80 procent. Samhället behöver då göra insatser på olika områden: rationalisering, ökade bidrag till omskolning, omställningsstöd osv. Om det visar sig att de har varit effektiva — det står i motiveringen, om herr Hansson läser vidare i promemorian — skall dessa metoder användas. Om de trots allt inte har varit tillräckliga, får man diskutera priserna; det är klart utskrivet i denna promemoria. Det som herr Hansson i Skegrie läste innantill bevisar alltså ingalunda, herr talman, att han hade rätt i sin argumentation. Herr Persson i Heden har nu tagit tillbaka sitt positiva omdöme om jordbruksministerns uttalande och sagt att han inte kan stå för vad han yttrade tidigare. Herr Persson i Heden, det har icke varit tal om prispress på detta område i något sammanhang! De som har fört in detta begrepp i diskussionen är ni från centerpartiet. Ni har från denna talarstol förklarat att ni har tolkat vårt resonemang så att vi vill föra in en prispress, Det är som sagt ni som har tagit upp debatten. Vi skall gärna föra den vidare, och jag gissar att vi får åtskilli ga tillfällen till det. När vi så småningom får allt material till vårt förfogande tror jag emellertid att vi kan få en betydligt lugnare debatt.

Herr talman! Jag vill inte ta kammarens tid i anspråk med att läsa upp hela promemorian. Jag förutsätter att herr Persson i Skänninge såsom ledamot i utredningen har läst den, men han tycks ha gjort det mycket slarvigt. I annat fall borde han veta vad som där står och i vilket sammanhang det står. Jag förstår emellertid helt och fullt att man på regeringspartiets sida inte vill vidkännas resonemanget om prispress, ty det är svårt att finna något mer ologiskt och inkonsekvent än just detta resonemang. Det finns ingen ekonomisk hållbarhet i att först säga sig vilja ha effektiva och rationella jordbruk och uppmana jordbrukarna att satsa pengar på att skaffa sig större jordbruk men sedan hota dem med att de efter viss tid kan räkna med att bli utsatta för prispress. Ett sådant handlande är så ologiskt och inkonsekvent som det över huvud taget är möjligt. Jag menar därför att man inte vill vidkännas att man tidigare har gjort ett sådant uttalande.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Hansson i Skegrie att bakom det uttalande, som herr Hansson nyss läste upp direkt ur promemorian, står 17 av utredningens ledamöter, följaktligen inte bara företrädare för regeringspartiet. Beträffande de sju, som utgör minoriteten, vet jag inte vilka partier de tillhör, men förmodligen är de herr Hanssons partivänner. Kammaren skall som sagt komma ihåg att det är 17 av utredningens ledamöter som står bakom det citerade uttalandet.

Herr talman! Herr Vigelsbo har frågat mig dels vilka åtgärder jag är beredd vidta i syfte att möjliggöra för lantbruksnämnderna att, på ett ur rationaliseringssynpunkt tillfredställande sätt, fullfgöra den statliga inlösensskyldigheten enligt 10 8 jordförvärvslagen, dels om jag är beredd vidta åtgärder i syfte att möjliggöra att för rationalisering av jordbruk på kronojord andra medel används än de som lantbruksnämnderna fått sig anvisade. Enligt vad jag har inhämtat från lantbruksstyrelsen har medelstillgången under jordfonden hittills inte hindrat lantbruksnämnderna att fullgöra sin inlösensskyldighet enligt jordförvärvslagen. För innevarande budgetår beräknas nämnderna totalt kunna köpa fastigheter för ca 88 miljoner kronor vilket är 16 miljoner kronor mer än föregående år. Endast en mindre del av förvärven grundar sig på inlösensskyldigheten. Förutsättningarna för lantbruksnämnderna att fullgöra denna är således goda och några särskilda åtgärder från min sida erfordras därför inte för närvarande. Som svar på herr Vigelsbos andra fråga vill jag anföra att arrendator av kronogård har samma rätt som andra jordbrukare att få statligt rationaliseringsstöd. I den mån kostnaden för rationaliseringsåtgärden faller på arrendatorn kan denne således få kreditgaranti och statsbidrag efter samma regler som andra. Sådant rationaliseringsstöd har förekommit i mycket begränsad omfattning. Någon anledning att ändra dessa bestämmelser på sätt herr Vigelsbo åsyftar anser jag inte föreligga.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag framställt dessa frågor är att det har inträffat fall, då lantbruksnämnd med stöd av jordförvärvslagens 5 § ansett sig böra vägra att godkänna ett kontrakterat förvärv men medel sedermera saknats för inlösen av fastigheten. I och med sådan vägran inträder ju enligt 10 § samma lag skyldighet för staten att inlösa berörda fastighet och därmed också skyldighet att inom rimlig tid erlägga likvid. I fall där lantbruksnämnd erhållit hembud på en fastighet kan ju både betalningstiden och priset alltid i någon mån diskuteras, vilket däremot knappast inträffar då lantbruksnämnden med stöd av 5 § vägrat annan köpare avtalsreglerat eller avtalsöverenskommet förvärv och tvångsinlösen alltså blir aktuell. Då krävs omedelbar likvid. Pengar saknas även för andra ändamål, t.ex. för garantilån till byggnader, täckdikning och så vidare. Jag skulle vilja hemställa att herr statsrådet — och jag riktar denna hemställan även till jordbruksutskottets ordförande — att fråga lantbruksnämnden i deras eget län vilka belopp den har att röra sig med. Enligt rykten jag hört är man i lantbruksnämnden i Malmöhus län nära nog inställd på att lägga ned verksamheten på grund av brist på medel. Så har det sagts mig — huruvida det talet har någon grund får givetvis stå för sagesmannens egen räkning. Jag vill inte rikta någon grav anmärkning mot det förhållandet att det råder brist på medel — penningbrist kan ju vem som helst råka ut för.

Jag frågar mig om det inte vore på tiden att man i kanslihuset och — skulle jag nog vilja säga — även i riksdagen något mer följde det finansministerns råd, som vi skall diskutera om ett par dagar. Finansministern har fått upp ögonen för att vi måste vara återhållsamma på praktiskt taget alla områden. Vi bör nog se till att staten, liksom den enskilde får göra, rättar mun efter matsäcken. Behovet av medel borde ha förutsetts när de jordbrukspolitiska reformerna genomfördes. Det var nog riktigt att genomföra alla dessa reformer, men hur i all världen skall vi skaffa pengar till dem? Det är ju just medelsbristen som gör att lantbruksnämnderna i dag befinner sig i denna situation. Lantbruksnämnden i mitt hemlän blev häromdagen erbjuden att göra ett förvärv. Vi beslöt preliminärt — i avvaktan på att vi vid det nya budgetårets början skall få pengar så att vi kan betala köpet — att göra detta förvärv. Men så kan man inte förfara hur länge som helst, eftersom det innebär att man tar i anspråk nästa budgetårs anslagsmedel, vilka alltså i värsta fall kan vara förbrukade när budgetåret börjar. Jag tror att det är viktigt att vi diskuterar dessa ting, eftersom lantbruksnämnderna befinner sig i ett svårt läge på grund av den föreliggande bristen på medel. På min fråga angående kronoarrendators rätt att genom lantbruksnämnden erhålla kreditgaranti och rationaliseringsstöd svarar statsrådet att kronoarrendator bör vara tillförsäkrad samma rätt som andra arrendatorer. Det är en sak som jag till fullo instämmer i. Jag tror inte att det finns någon som vill förmena en kronoarrendator sådan rätt, men frågan är väl om inte domänverket självt borde stå för sådana förbättringskostnader.

Jag hoppas, herr talman, att jag får påräkna herr statsrådets medverkan för en ändring av här berörda missförhållanden. Domänverket bör självt svara för kostnaderna för uppsättande av spannmålstorkar, spannmålssilos, för reparation av ekonomibyggnader o. s. v. Jag är alldeles övertygad om att domänverket, när ett nytt arrendekontrakt skrivs, kommer att ta ut ersättning för kostnaderna för dessa reparationer i form av ett högre arrende, oavsett om lantbruksnämnden har betalat dessa kostnader eller inte. Då vore det ju också riktigt att domänverket betalade dessa kostnader och inte övervältrade dem på lantbruksnämnderna med deras begränsade resurser.
Herr talman! Jag är van vid att herr Vigelsbo är mycket försiktig med sina uppgifter, och jag är därför en aning oroad över vad han sagt här i dag; det sammanfaller nämligen inte alls med de uppgifter jag har fått om tillståndet i lantbruksnämnderna och möjligheterna till inlösen enligt 10 8 — det är ju det herr Vigelsbo frågat om. Jag bortser således från de fall då lantbruksnämnderna kan ha intresse att köpa in fas tigheter och själva tar initiativ till detta. På den punkten kan nämnderna anpassa sin verksamhet till de möjligheter som föreligger. Jag vill betona att jordfonden på sitt sätt bara är ett rörelsekapital. Nämnderna måste se till att de kan avyttra fastigheterna för att på det sättet få in nya pengar som de kan arbeta vidare med. Jag skall gärna medge att jag tror att läget för närvarande när det gäller att göra fria inköp är en smula ansträngt. Jag skall också gärna erkänna att jag föreställer mig att det i ett annat ekonomiskt läge skulle ha varit möjligt att anvisa ytterligare medel till jordfonden. Vi kan inte bortse från de förhållanden som råder i dag med knappa kapitaltillgångar. Jag tycker dock att resurserna har förstärkts mycket kraftigt under de senaste åren. Jag har fått den uppgiften, herr Vigelsbo, att man under kalenderåret 1965 avslog 252 ansökningar om jordförvärvstillstånd, varvid 5 8 åberopades, d. v. s. man hänvisade till att egendomarna behövdes för rationaliseringsändamål. Men nämnderna träffade därefter fria uppgörelser, och icke i ett enda fall har nämnderna tvingats till inlösen därför att säljaren, med hänvisning till denna paragraf, påfordrat inlösen. Herr Vigelsbo ville låta påskina att nämnderna inte kan fullfölja de uppgifter och åtaganden som de enligt lagstiftningen har. Jag har en annan uppfattning på denna punkt. Detta måste såvitt jag förstår betyda att antingen herr Vigelsbo eller jag är felinformerad. Det är naturligvis för mig mycket angeläget att undersöka om lantbruksnämnden i Västmanland icke har kunnat fullfölja sina åtaganden. Jag har fått uppgiften att lantbruksnämnden i Västmanland under budgetåret 1965/66 fick ytterligare 675 000 kronor och kom upp i närmare 2 miljoner för inköp. Jag skall inte utesluta att det kan ha inträffat att dessa pengar ändå inte räckt till. Men jag har vidare fått en försäkran från lantbruksstyrelsen att man håller en viss reserv som skall kunna användas om man tvingas till åtaganden av det slag som herr Vigelsbo här antytt. När det sedan gäller förhållandena för arrendatorerna får vi observera att den skyldighet som i detta sammanhang ligger på jordägaren får domänverket svara för, ty arrendatorerna kan naturligtvis inte blandas in i det sammanhanget.
Herr talman! Jag ber att ännu en gång få tacka statsrådet för hans erbjudande att undersöka dessa förhållanden, men jag har från flera håll i landet hört sägas att lantbruksnämnderna saknar resurser för att driva verksamheten i den omfattning som de författningsenligt skall göra. Jag vet att vi i lantbruksnämndens inre delegation fattat beslut om torrläggningslån. Vi har fattat beslutet preliminärt på grund av att medel nu inte står till förfogande. Huruvida detta nu skall kunna regleras vid ett nytt budgetårs början vet jag inte. Jag har hört sägas att samma förhållande kan noteras även från Malmöhus län. Jordbruksministern kanske inte känner till detta, men jag har hört att lantbruksnämnden saknar medel och att den allvarligt — kanske inte allvarligt men skämtsamt — förklarat sig beredd att nedlägga verksambeten just på grund av bristen på tillgångar. Det är även en annan sak som gjort mig förvånad. Vi övertog från arvsfonden en gård, för vilken betalades omkring 250 000 kronor. Vi skrev separat till lantbruksstyrelsen om att få pengar för att betala vårt förvärv från arvsfonden. Pengarna kom! Kanske öppnar detta en möjlighet att få pengar, om man skriver separat efter varje affärsuppgörelse. Men jag tycker att det vore orättvist om arvsfonden skall ha förmånsrätten att få pengar när den avstår från mark. En jordbrukare som drabbas av 5 § och tvingas att sälja till lantbruksnämnden får inte sina pengar. Detta är inte riktigt rätt.
Herr talman! Talar inte herr Vigelsbo här om en helt annan sak än den han berörde i interpellationen? Det är klart att lantbruksnämnden i sin löpande verksamhet har rätt att fatta beslut om inköp av den ena eller den andra fastigheten, men här har ändå herr Vigelsbo talat om att det inte fanns pengar för att klara upp den inlösensskyldighet som förelåg i den mån nämnden avslår enligt jordförvärvslagen. Jag har svarat på den fråga herr Vigelsbo har ställt, men nu tycks det mig som om herr Vigelsbo åsyftar någonling helt annat. Självfallet kvarstår att jag skall undersöka om det verkligen förhåller sig på det sätt som herr Vigelsbo antydde i sitt första inlägg.

Herr talman! Herr Ekström i Iggesund har frågat, om det är min uppfattning att initiativ till s.k. patienthotell bör uppmuntras, och undrar vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att åstadkomma tillfredsställande bestämmelser i fråga om vårdavgifter, resekostnadsersättningar m.m. för den som vistas på patienthotell. Beteckningen patienthotell används för inrättningar av olika karaktär. Två huvudtyper av patienthotell kan urskiljas. Den ena är främst avsedd att bereda patienter i öppen vård, som har lång resväg, möjlighet till inackordering under tid då de undergår en serie behandlingar eller undersökningar vid en sjukhuspoliklinik. Den andra typen av patienthotell är att anse som en del av ett sjukhus, avsedd för patienter i sluten vård som inte behöver ligga till sängs under dagen. Jag anser att patienthotellen är ett värdefullt inslag i de olika åtgärder som syftar till att minska trycket på den slutna sjukvården och minska kostnaderna för denna. Patienter, som bor på patienthotell av den första typen, får ersättning för den öppna läkarvården och i samband därmed företagna resor enligt sjukförsäkringens vanliga regler. Problemet härvidlag torde vara att enligt dessa regler ersättning för övernattningskostnader kan utgå endast i begränsad utsträckning. Svenska landstingsförbundet har i skrivelse den 11 november 1965 rekommenderat landstingen att tills vidare ge bidrag till patient, som efter remiss av därtill behörig läkare behandlats i öppen vård vid regionsjukhus, samt att ersättningen bör motsvara skälig hotellkostnad och i förekommande fall uppskattad merkostnad för mat på orten. Frågan om ersättning för övernattningskostnad från sjukförsäkringen behandlas av 1961 års sjukförsäkringsutredning. Vid den typ av patienthotell, som anses utgöra en del av sjukhuset, betraktas vården i sjukförsäkringshänseende som sjukhusvård. Vårdkostnaden ersätts alltså och ersättning utgår för resor till och från sjukhuset vid intagningen och efter avslutad vård. Problemet i detta fall — som för övrigt gäller den slutna vården över huvud taget — är att sjukförsäkringen inte utger resekostpadsersättning då patienten vid tillfälliga avbrott i sjukhusvården, t.ex. under veckoskiften, besöker sitt hem. Av brotten i vården torde ofta vara föranledda av att personalsituationen på sjukhusen gör det angeläget att ha så låg patientbeläggning som möjligt under veckoskiftena. Ett mål som rör denna resekostnadsfråga prövas f.n. i försäkringsdomstolen. Även 1961 års sjukförsäkringsutredning har sin uppmärksamhet riktad på frågeställningen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet och chefen för socialdepartementet för svaret på mina frågor angående vissa med de s.k. patienthotellen sammanhängande spörsmål. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet anser inrättande av patienthotell som värdefulla åtgärder för att minska trycket på den slutna sjukvården dels när det gäller efterfrågan på vårdplatser och dels ur kostnadsbesparande synpunkt. Statsrådet har i sitt svar framhållit att man för närvarande kan skilja på två huvudtyper av patienthotell. Mina frågor avsåg närmast den grupp av patienthotell som inrättas i anslutning till ett sjukhus och följaktligen kan anses som en del av detta. Jag hade som exempel anfört den vård som t.ex. lämnas vid en röntgenterapeutisk klinik och där behandlingen varar en mycket kort tid av dygnet — i övrigt är patienten inte föremål för någon som helst vård. Det torde inte råda någon tvekan cm att det ur alla parters synpunkt måste anses synnerligen otillfredsställande om en sådan patient skulle uppehålla en dyrbar plats på en vårdavdelning. Den huvudsakliga frågan i min interpellation gäller resekostnaderna för dylika patienter. På grund av ett utslag i försäkringsdomstolen anser sig vissa försäkringskassor numera för bindrade att lämna ersättning för resor till och från hemmen vid veckosluten då patienthotellen hålls stängda dels på grund av att någon behandling inte förekommer lördagar och söndagar och dels på grund av personalbrist. Eftersom ett ytterligare mål av liknande art för närvarande prövas av försäkringsdomstolen förstår jag till fullo att socialministern inte nu velat ge någon bestämd mening till känna, men han anför att 1961 års sjukförsäkringsutredning har sin uppmärksamhet riktad på dessa spörsmål. Jag har, sedan jag framställde interpellationen, gjort mig underrättad om detta sistnämnda, och i Svenska landstingsförbundets skrivelse, som socialministern har åberopat i sitt svar, till Norrbottens läns landstings förvaltningsutskott har det upplysts att sjukförsäkringsutredningen har under prövning försäkringsfrågor med anknytning till vård på femdagarsavdelningar och att förslag kan väntas ganska snart. Vissa andra spörsmål, däribland patienthotellen, patientens kostnader för av honom själv anskaffad kost och logi på sjukhusort m.m., skulle emellertid, efter vad jag inhämtat, komma att behandlas i ctt senare betänkande i samband med en översyn av resekostnadsbestämmelserna. Enligt min mening skulle det vara synnerligen värdefullt om utredningen i ett enda betänkande och utan onödigt dröjsmål kunde ta upp samtliga dessa frågor. Jag är nämligen övertygad om att vi snabbt går emot ett borttagande av nu gällande strikta gränser mellan öppen och sluten sjukvård. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Herr Berglund har ställt I de fall då svenska myndigheter medverkar vid mottagandet av utlänningar i Sverige, ordnas regelmässigt läkarundersökning genom myndigheternas försorg. Flyktingar, som enligt regeringens beslut överförs hit från mellersta och södra Europa, undersöks av läkare i respektive läger innan den svenska uttagningsdelegationen börjar sitt arbete. Vid dessa uttagningar medverkar en av medicinalstyrelsen utsedd läkare, som bedömer flyktingarnas hälsotillstånd med ledning av det material som lägerläkaren ställt till förfogande. När flyktingarna anlänt till Sverige, kontrolleras de av provinsialläkaren på den ort där mottagningsförläggningen är belägen. Tillströmningen av spontant inresande utlänningar gjorde det i höstas nödvändigt för arbetsmarknadsstyrelsen att placera åtskilliga av dessa i förläggning i avvaktan på att arbete och arbetstillstånd skulle kunna ordnas. Därvid kontrollerades utlänningarnas hälsotillstånd i förläggningen av vederbörande provinsialläkare. I samband med den överföring av viss arbetskraft från Jugoslavien som för närvarande planeras är det meningen att läkarundersökning skall ordnas. När svenska staten organiserar mottagning av utländsk arbetskraft, anordnas alltså i regel läkarundersökning. Vad sedan angår den stora mängden utlänningar, som i vanlig ordning genom svenskt konsulat söker arbetstillstånd för att resa till Sverige och ta arbete här, krävs inte läkarundersökning. Vi har över 160 000 arbetsanmälda utlänningar i Sverige, av vilka ca 100 000 är nordiska medborgare. Motiven för att allmänt anordna hälsokontroll av den utländska arbetskraften synes mig på det hela taget inte vara starkare än i fråga om den svenska. Frågan om en allmän hälsokontroll i vårt land aktualiseras när vi till hösten får resul Beträffande möjligheterna för de invandrade att erhålla poliovaccinering vill jag nämna, att den poliovaccinering som sker i landet är öppen för var och en som vistas här oberoende av medborgarskap. Den är också kostnadsfri för alla. Den som vill bli vaccinerad har bara att vända sig till vederbörande hälsovårdsnämnd eller till länsläkaren.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
Under den debatten framkom emellertid inte den fråga beträffande läkarkontroll som jag har tagit upp i min interpellation och som enligt min mening borde ha kommit med, eftersom sjukvårdsfrågorna borde ha belysts i detta sammanhang. Den viktigaste anledningen till interpellationen var emellertid, vilket även framgår av densamma, att länsläkaren i Örebro län på begäran av länsarbetsnämnden och på dess bekostnad företog en hälsoundersökning i ett av de läger som anordnats för en del utländsk arbetskraft i avvaktan på dess placering hos olika företag. Därvid framkom sådant som gav anledning till oro och som redovisades i en rapport till länsarbetsnämnden, vilken troligen förmedlade den till medicinalstyrelsen. Jag skall inte närmare gå in på detaljerna i denna rapport, ehuru jag har redovisningsmaterialet, men så mycket bör framhållas att vissa smittosamma sjukdomar kunde konstateras, vilka för vårt lands vidkommande numera är mycket sällsynta. Efter en sådan undersökning kan man hysa vissa farhågor för att viss smittorisk kan uppstå om ej åtgärder vidtages. Det är enligt min mening för sent att göra en sådan upptäckt när vederbörande redan kommit hit. Inom parentes kan jag också nämna att viss invaliditet även kunde påvisas vid den nu påtalade undersökningen. Jag är emellertid tacksam för det svar jag har fått på mina frågor, ty det visar att uppmärksamheten nu riktats på dessa. Socialministern säger i sitt svar att då svenska myndigheter medverkar vid mottagande av utlänningar i Sverige ordnas regelmässigt läkarundersökning genom myndigheternas försorg. I svaret uppräknas även olika kategorier av utlänningar såsom flyktingar, spontant inresande, viss arbetskraft från Jugoslavien samt utlänningar som i stora massor i vanlig ordning genom svenskt konsulat kommer hit och som söker arbetstillstånd. Jag har uppfattat socialministerns svar så — jag hoppas det är riktigt uppfattat — att de läger där flyktingar undersöks är sådana som ordnas i respektive hemland innan de kommer till Sverige. I så fall är jag ense med socialministern i detta avseende. Jag vill också tacksamt notera vad socialministern sade i sitt svar, nämligen att i samband med överföring av viss arbetskraft från Jugoslavien planeras för närvarande att läkarundersökning skall ordnas. Det är klart att en mera enhetlig undersökning av den utländska arbetskraften bör ske, oavsett på vad sätt den kommer hit. Det borde vara till hjälp både för den enskilde individen och hans arbetsgivare. Vi har ju här i landet trångt då det gäller den sjukvårdande verksamheten. Det känner ju både socialministern och jag till. Vi arbetar ju båda var på sitt sätt inom denna verksamhet och har problem att brottas med. Det är angeläget att vi kan komma våra medmänniskor till hjälp efter den förmåga och de möjligheter vi har och ordna det så att ingen behöver bli besviken på oss vid förekommande sjukdomsfall. Det skulle vara mer än beklagligt om sjuka människor komme hit utan att vi hade resurser att ta hand om dem. Vidare nämner socialministern i sitt svar den allmänna hälsokontrollen, och jag är färdig att säga: Eja vore vi där! Det skulle ju betyda ofantligt mycket om vi kunde komma så långt att vi kunde införa en allmän hälsokontroll. Socialministern säger att detta skall aktualiseras, när vi på hösten får veta resultaten av den s.k. Värmlandsundersökningen. Det skall bli mycket intressant att ta del av densamma. Då kan man få en sammanfattande bild av hur stort behovet är av denna hälsokontroll. Efter de erfarenheter som gjorts i olika fall förstår jag att statsrådet har sitt intresse riktat på dessa ting, och jag vill hoppas att vi skall kunna bemästra även sjukvårdsförhållandena på ett tillfredsställande sätt. Därmed ber jag ännu en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag vill bara på ett par punkter göra några kommentarer. Herr Berglund har i sin interpellation och även i debatten åberopat bl.a. en undersökning av invandrare som inkvarterats i ett läger i hans eget hemlän. Han anger för övrigt i sin interpellation att 21,5 procent av de undersökta var behäftade med mer eller mindre uttalade defekter eller sjukdomssymtom. Av förläggningsläkarens rapport framgår emellertid att av 144 invandrare som inkvarterades i denna förläggning cirka 5 procent torde lida av sådana sjukdomstillstånd som kan medföra risk för förtidiga arbetshinder. I denna procentsiffra är de fyra fall av lungtuberkulos inte inräknade vilka, enligt vad som direkt inhämtats från undersökningsläkaren, var i behov av fortsatt kontroll men dock ansågs arbetsför mögna. Det var inte, enligt min mening, någon särskilt larmande rapport. Tillståndet bland dessa invandrare var således, såvitt jag kan förstå, inte särskilt allvarligt även om somliga hade sjukdomssymtom och defekter. Sedan vill jag beträffande den fråga herr Berglund ställde svara att de flyktingar som blir uttagna till Sverige genomgår läkarundersökning i lägret utomlands. Det blir alltså ett ja på denna fråga.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten på denna punkt. Jag anser att de åtgärder som vidtagits för att i hälsoavseende undersöka den utländska arbetskraft som genom svenska statens medverkan kommer till Sverige är tillfredsställande.

Herr talman! Herr Sjönell har frågat mig om jag har för avsikt att ta initiativ till inrättandet av ett statligt institut för psykisk hälsovård. Interpellanten har beskrivit sitt uppslag i största korthet. Härav framgår att det av honom tänkta institutet skulle ha till uppgift att försöka förebygga uppkomsten av psykiska sjukdomar. Till institutet skulle knytas »expertis i fråga om t.ex. sociala frågor, inlärt beteende, psykiatri, medicin, kirurgi samt måhända också religion, livsåskådning och filosofi». Det tänkta institutet skulle planera den psykiska hälsovården, utbilda personal för denna och dessutom övervaka utbildningen av läkare och annan sjukvårdspersonal, präster, poliser m.fl. För min del har jag inga planer på ett sådant institut. De allvarliga frågor som det här gäller skulle enligt min åsikt inte främjas genom en organisatorisk nybildning av det slag som interpellanten skisserat, eftersom denna skulle vara ägnad att skapa oklarhet om ansvaret och splittring av resurserna på ett viktigt område av sjukoch hälsovården.

Herr talman! Jag ber att till herr statsrådet och chefen för socialdepartementet få framföra ett tack för hans svar på min interpellation. Jag är givetvis besviken på grund av svarets negativa innebörd och den kategoriskt avvisande hållning som socialministern intar mot förslaget att skapa ett institut för psykisk hälsovård. Uppslaget borde väl ändå kunna anses vara av den arten att det åtminstone är värt ett allvarligt övervägande. Det är för mig svårförståeligt att statsrådet anser att en institution, som enligt grundmeningen i interpellationen skulle få till uppgift att planera den psykiska hälsovården och utbilda personal på olika områden som kan vara profylaktiskt verksam, skulle splittra resurserna på ett viktigt område av sjukoch hälsovården. Det måste uppenbarligen tvärtom förhålla sig så, att det av mig skisserade institutet skulle kunna åstadkomma en förstärkning av de för närvarande alldeles för klena resurserna på den psykiska sjukvårdens område. Situationen för dagen är ju den att mentalsjukhusen upptar hälften av alla sjukhusplatser men bara har tillgång till 6 procent av läkarkåren. I stället för att ha en läkartäthet om en läkare på 4 000 människor — vilket torde vara ett av experterna uppställt minimum — har vi här i landet endast en psykiater på 14 000 människor. Samtidigt som man noterar dessa beklagliga förhållanden skall det också konstateras och påtalas hur de psykiska sjukdomstillstånden oavbrutet och i skrämmande takt ökar inom alla lager av befolkningen. Redan i skolan kan man spåra denna utveckling. Sålunda rapporterar skolöverläkaren i Stockholm att antalet högstadieelever, som måste undergå psykisk undersökning, på sju år har ökat från ett drygt hundratal till nära tusentalet i dag. Från universiteten rapporteras också en oroväckande ökning av antalet psykiska sjukdomsfall. Bara vid Uppsala universitet anges ökningen vara 30 procent per år. Och enligt den senaste rapporten har inte mindre än 1 600 studenter vid detta universitet fått lov att besöka psykiater. Samma tendens kan spåras från näringslivets arbetsplatser och även från hemmen — kort sagt från alla sektorer av befolkningen.

Dessa båda mål skulle kunna förverkligas genom ett institut av det slag jag skisserat i min interpellation. Institutet skulle till sig knyta framstående expertis, inte bara på det medicinska och psykiatriska området utan även psykologer och sociologer m.fl. Denna expertis skulle bedriva forskning om möjligheterna att på effektivast möjliga sätt förebygga uppkomsten av psykiska sjukdomstillstånd. Det vore heller inte otänkbart att till institutet foga en avdelning, där patienter kunde mottagas och där sålunda rent klinisk forskning kunde bedrivas. Institutets andra uppgift, att utbilda personal i psykisk hälsovård, skulle inte bli mindre betydelsefull. Denna personal behöver ingalunda vara enbart medicinskt utbildad utan bör ha erfarenheter även från andra områden av mänsklig samlevnad. Den personalutbildningen borde också få en som jag anser självklar kompletterande uppgift, nämligen att kontrollera att utbildningen av en rad andra yrkeskategorier, som i sin dagliga verksamhet får kontakt med mänskliga problem med psykisk bakgrund, verkligen blir berikad med en grundlig träning i människokunskap och människobehandling.

Jag är förvånad över statsrådets negativa attityd i denna fråga, och jag är för min del av rakt motsatt åsikt. Jag tror nämligen att ett psykiskt hälsoinstitut med här angivna arbetsuppgifter skulle få mycket stor betydelse. Långtifrån att splittra skulle det i stället stärka våra otillräckliga resurser på den psykiska sjukvårdens område. Herr talman! Med det anförda ber jag än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Förra veckan förde vi i riksdagen en diskussion om mentalsjukvården, och veckan dessförinnan var den frågan också uppe till debatt i samband med en proposition, som avsåg huvudmannaskapet för den vården. Jag vill hänvisa herr Sjönell till den propositionen, nr 64 s. 12. Där finns det en redogörelse för personalläget och för dagens resurser. Det är riktigt att läget på sina håll kan vara bekymmersamt, men av redogörelsen framgår, herr Sjönell, att läget inom den psykiska vården i dag ingalunda är så bekymmersamt som herr Sjönell uppenbarligen vill göra gällande. Men jag skall inte ta upp den sidan av diskussionen. Jag vill bara säga, herr talman, att när jag läste herr Sjönells interpellation var jag verkligen inte på det klara med vart han ville komma. Nu har herr Sjönell i sitt inlägg här utvecklat synpunkter som i varje fall inte finns i interpellationen. Jag vill betona att när vi av alla krafter söker integrera den psykiatriska sjukvården med kroppssjukvården — de två viktiga besluten här i riksdagen för kort tid sedan hade det syftet — då vill herr Sjönell ha ett särskilt institut för psykisk hälsovård. När statens ansvar för mentalsjukvården övergår till landstingen vill herr Sjönell göra ett statligt institut som planerar den psykiska hälsovården. Skall den planeringen konkurrera med den som skall ske dels hos medicinalstyrelsen som centralt ledningsorgan, dels hos sjukvårdens huvudmän själva, eller skall institutet ersätta medicinalstyrelsen? Vi prövar just nu ett betänkande, som remissbehandlats och som går ut på att förstärka medicinalstyrelsens planeringsresurser. Skall i stället planeringen inom den psykiatriska vården isoleras i ett helt nytt organ? Och vad är det för dubbelkommando över läkaroch sjuksköterskeutbildningen som egentligen här föresvävar herr Sjönell? Såvitt jag förstår går herr Sjönells uppslag stick i stäv mot de principer som det råder stor enighet om både i och utanför riksdagen — i varje fall om man läser den interpellation som jag här har svarat på.
Herr talman! Med de ibland litet egendomliga arbetsförhållanden vi har här i riksdagen har det blivit så att vi i dag har en interpellationsdebatt och i morgon kommer att få en debatt på grund av en motion i samma ämne. Utöver de propositioner, som socialministern angav och som har behandlat detta ämne, föreligger alltså vid årets riksdag en motion rörande åtgärder mot de psykiska störningarna. Jag skall för dagen inskränka mig till att säga, att jag i stort sett har precis samma åsikt som herr Sjönell, att detta är en mycket allvarlig fråga: hur man skall kunna klara den profylaktiska vården i samband med psykiska störningstillstånd. Huruvida man klarar den saken genom att, som interpellanten föreslår, inrätta ett statligt institut, skall jag lämna därhän. Jag tror inte att man utan vidare kan lägga fram en lösning fix och färdig. Vi har motionsvis hävdat att man behöver göra en utredning för att klara frågan, och det är detta som debatten i morgon kommer att röra sig om. I avvaktan på en sådan utredning är jag för min del inte beredd att säga huruvida ett statligt institut är den riktigaste lösningen. Men jag vill livligt instämma i att det är en mycket allvarlig fråga, som kräver stor uppmärksamhet.

Herr talman! Propositionen om inrättande av en socialhögskola och en gymnastikoch idrottshögskola, båda i Örebro, har blivit kraftigt omstridd — det avspeglas vederbörligen i reservationerna, som anvisar andra lösningar än de i propositionen föreslagna. Att frågorna blivit i så hög grad kontroversiella bottnar kanske ytterst i direktiven till utredningarna, där Örebro direkt anbefalldes som förläggningsort för båda högskolorna. Det har medfört, att andra orter i landet och andra lösningar icke allvarligen prövats. Man kan här tala om fjärrstyrning, med ecklesiastikministern som egenartad mästerlots. Vem har ingivit honom en sådan kärlek till den i och för sig förnämliga staden Örebro, att han blivit helt okänslig för andra invitationer? Här föreligger ett intressant problem, som statsrådet själv är närmast till att belysa. Jag beklagar, att statsrådet inte finns i kammaren nu, men han är förmodligen upptagen av liknande ting i parallellkammaren. Frågan om inrättande av en ny socialhögskola eller ej kommer andra reservanter att utförligt belysa. Jag kan nöja mig med att framhålla, att möjligheterna att öka intagningen vid de redan befintliga socialhögskolorna inte tillräckligt beaktats. Sakkunniga re missinstanser — bl.a. socialhögskolornas styrelser och berörda universitetsmyndigheter — understryker, att de nuvarande högskolorna i första hand bör byggas ut. En sådan utbyggnad torde också vara möjlig att genomföra, och den torde vidare vara vad den samhällsekonomiska situationen = närmast kräver. Dessutom är personalresurserna på lärarsidan mycket begränsade. Först sedan de befintliga socialhögskolorna blivit optimalt utnyttjade — och det är de inte nu — bör man gå till starten av ett nytt lärosäte, gärna då med Örebro i fri konkurrens med andra aspiranter. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen nr 1. I fråga om behovet av en utökad gymnastiklärarutbildning torde några delade meningar inte råda. Genom den omfattande utbyggnaden av skolväsendet har ju bristen på gymnastiklärare, som är utbildade, blivit kännbarare och kännbarare. Bristen har bara delvis kunnat täckas genom ökade intagningar de senaste åren till gymnastiska centralinstitutet. I det allvarliga läge, vari vi härvidlag befinner oss, är det, såvitt jag kan se, fullt befogat att ytterligare öka = utbildningskapaciteten genom att inrätta en ny utbildningsanstalt för gymnastiklärare. Så långt råder allmän enighet. Förläggningsorten för den nya utbildningsanstalten har emellertid ställts under ingående diskussion.

En ordentlig jämförelse mellan olika förläggningsorter hade varit särskilt lämplig, synes det mig, eftersom uppenbara nackdelar är förenade med förläggningen till Örebro, dit man alltså från början har inriktat sig på att den nya utbildningsanstalten skall förläggas.

Vill man sprida ut denna utbildning, bör den nya högskolan placeras i Umeå eller i Lund. Man kan t.o.m. tänka sig, att Göteborg skulle kunna komma i fråga. Tyvärr är både Lund och Göteborg redan starkt överbelastade. Detta är däremot inte förhållandet med Umeå, åtminstone inte på långt när i samma utsträckning. För det andra kräver denna gymnastiklärarutbildning tillgång till en på platsen belägen forskningsorganisation, som arbetar med t.ex. ämnen som anatomi, fysiologi och hygien. Det krävs alltså helt enkelt anknytning till en medicinsk fakultet. I samband med remissbehandlingen fann bl.a. universitetskanslersämbetet, att ett sådant samarbete mellan gymnastiklärarhögskolan och universitetsinstitutioner inte kan tillgodoses i Örebro, vilket är helt naturligt — det finns över huvud taget inga sådana institutioner där. Det finns däremot tillgång till sådana i Umeå. För det tredje bör gymnastiklärarutbildningen knytas samman med lärarutbildningen i övrigt. I Umeå finns så dan lärarutbildning, troligen snart organiserad på lärarhögskola. Härvidlag må erinras om att lärarutbildningssakkunniga föreslagit — och det är att hoppas att detta förslag går igenom — att man i lärartjänst skall kunna förena läroämne med övningsämnet gymnastik. För det fjärde vill man gärna knyta en gymnastikoch idrottslärarutbildning så intimt som möjligt till idrottsutövning. Umeå innehar en rangplats bland landets idrottscentra, och stadens position inom den norrländska idrotten är, såvitt jag söderifrån kan bedöma det, mycket stark. Det är givet, att man inte bör överskatta betydelsen av detta, när man tar ställning till lokaliseringen av en ny gymnastikoch idrottshögskola. Man kan dock inte komma ifrån att det är en faktor som ytterligare stärker motiven för att förlägga den nya högskolan till den universitetsstad som åtminstone än så länge är vår nordligaste. De speciella möjligheter, som däruppe står till buds på vinteridrottens område, skall naturligtvis inte heller på något sätt övervärderas, men man bör inte glömma bort, att Umeå härvidlag har ett övertag. Vi vet ju, var den nuvarande högskolan för gymnastiklärare är belägen. Det är en viss skillnad mellan Stockholm och Umeå. Vägande skäl synes alltså tala för att den nya gymnastikoch idrottshögskolan förlägges till Umeå. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Som herr Nordstrandh har påpekat rådde det vid utskottsbehandlingen fullständig enighet om att vi behöver en ny gymnastikoch idrottshögskola här i landet. Det är riktigt inte minst med tanke på behovet av flera gymnastiklärare i grundskolan. Vi har tidigare här i kammaren även debatterat önskvärdheten av mera motionsgymnastik och idrott för studerande vid gymnasier, yrkesskolor, högskolor och universitet. Jag tror att det också är nödvändigt för de yrkesarbetande att under sakkunnig ledning få tillfälle till såväl gymnastik som idrott för att kunna sköta sin hälsa och utföra ett gott arbete.

Jag hoppas att vad utskottet har skrivit blir beaktat och att de ansvariga för utbildningen av gymnastikoch idrottslärare kommer att hålla sin uppmärksamhet riktad mot de handikappades särskilda problem och vidtaga härav föranledda åtgärder. I fråga om placeringen av gymnastikoch idrottshögskolan har vi, som herr Nordstrandh tidigare nämnt, varit av olika meningar i utskottet. Den ena meningsriktningen hävdar i likhet med Kungl. Maj:ts förslag att Örebro är den rätta platsen, medan den andra anser att det vore bäst att förlägga denna högskola till Umeå. Den utredning som ligger till grund för propositionen har inte nämnt någon annan lämplig plats än just Örebro. Detta är naturligt, eftersom utredningens uppgift skulle vara att söka en lämplig plats i Mellansverige. Mycket talar för att Örebro är en mycket passande stad inom detta område. Örebro är »framåt», som man brukar säga, och man kan förvänta att staden utvecklas ytterligare. Vi kommer att få en universitetsfilial där. Hur det går med socialhögskolan skall man kanske inte yttra sig om på detta stadium, eftersom det skall avgöras i denna kammare om en stund. När det gäller gymnastikoch idrottshögskolan anser jag emellertid att Umeå har stora företräden framför Örebro. Genom propositionen får vi veta att remissinstanserna överlag understryker att effektiv gymnastiklärarutbildning förutsätter en nära kontakt med medicinsk och psykologisk-pedagogisk forskning. Universitetskanslersämbetet finner att behovet av samarbete mellan gymnastiklärarhögskola och <universitetsinstitutioner i anatomi, fysiologi och hygien inte kan tillgodoses i Örebro. Av den anledningen föreslås förläggning av utbildningen till Umeå. Rektorsämbetet vid karolinska institutet framhåller att det inte bör vara någon skillnad mellan högskolorna då det gäller deras möjligheter till en nära kontakt med medicinsk och psykologisk-pedagogisk forskning. Vi vet ju att det bedrivs sådan forskning i Stockholm. Även 1962 års ungdomsutredning framhåller att den inte vill utesluta tanken på att örebroskolan vid den slutliga utbyggnaden bör kompletteras med forskningsinstitutioner. Länsstyrelsen i Örebro har påpassligt framhållit att örebroskolan redan från början bör planeras så, att möjligheter finns att här upptaga såväl fysiologisk forskning som utbildning av idrottslärare. Härigenom tror man att de båda skolorna på längre sikt kan göras lika attraktiva och skickade att meddela fullgod undervisning. Det skall kanske också framhållas att utredningen har undersökt möjligheterna till sambruk av lärarkrafter vid utbildningen av socionomer och gymnastikdirektörer. Man väntar ju att det skall bli socialhögskola i Örebro, och jag har anslutit mig till det förslaget. Denna undersökning har emellertid lett fram till att man konstaterat att möjligheterna härtill är begränsade. Man har nämnt ämnet psykologi, där det finns vissa förutsättningar till sambruk, såvitt det gäller grundundervisningen. Man kan sålunda, såvitt jag förstår, inte bortse från forskningssynpunkterna i detta sammanhang, och det är därför som jag har anslutit mig till reservation nr 2, som jag nu ber att få yrka bifall till. Beträffande socialhögskolan kommer andra ledamöter att tala för utskottet. Jag vill endast anföra att det är åtskilliga remissinstanser som har stött förslaget om att förlägga denna högskola till Örebro. De som skall ta emot socionomerna förordar en ny läroanstalt. Jag skall emellertid här inte argumentera för utskottet, eftersom andra talare kommer att göra det, utan begränsar mig att yrka bifall till reservation nr 2, och i övrigt bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tänkte säga några ord först om socionomutbildningen och därefter om den föreslagna gymnastikoch idrottshögskolan. Förslaget om utformningen av socionomutbildningen grundar sig på det betänkande som socionomutbildningssakkunniga avgav år 1962. Denna utredning hade även undersökt behovet av socionomer och kommit fram till att det skulle behöva utexamineras 480 socionomer per år. Men samtidigt hade en prognosoch planeringsgrupp inom ecklesiastikdepartementet kommit fram till att det fr.o.m. 1970 skulle behöva utexamineras 700 socionomer. Ungefär den siffran för behovet av socionomer har redovisats även i prognoser, som senare framlagts men som jag inte skall gå in på. Socionomutbildningssakkunniga wutgick ifrån att man i första hand borde utbygga de fyra socialhögskolor som redan finns. De sakkunniga framhöll emellertid, att det inte var osannolikt att man ganska snart skulle behöva en femte socialhögskola. Orsakerna till att man i första hand ville utbygga de redan befintliga socialhögskolorna var många, men framför allt ansågs det vara erforderligt med en ordentlig bas för forskningen på detta område; genom en splittring på fler socialhögskolor skulle det vara svårare att åstadkomma en sådan bas. I proposition 48 år 1964 angavs riktlinjerna för socionomutbildningen. I denna proposition som grundade sig på socionomutbildningssakkunnigas betänkande, talades det inte alls om en femte socialhögskola i Örebro eller någon annanstans, utan det sades — vilket ordentligt har redovisats i den nu föreliggande propositionen — att den önskvärda vidgningen av socionomutbildningen borde åstadkommas inom ramen för de fyra socialhögskolor som redan finns. Även statsutskottet och riksdagen följde de riktlinjerna. Men redan året därpå, alltså förra året, utfärdades direktiv för en ny utredning som skulle förbereda inrättandet av en ny socialhögskola. De direktiven har herr Nordstrandh här talat något om; jag kanske kommer tillbaka till dem senare. Det sades i direktiven, att det förelåg lokalproblem vid de fyra socialhögskolorna, varför man kanske borde inrätta en femte med ungefär samma utbildningskapacitet som socialhögskolorna i Lund och Göteborg har, d. v. s. 150 utexaminerade om året. Socionomutbildningen har kvantitativt sett ökat kraftigt under senare år — det har varit nära nog en fördubbling på fyra år. För läsåret 1962/63 redovisades 380 utbildade socionomer, medan man för nästkommande läsår räknar med 660. Enligt vad som försports är det dock ett mindre antal ansökningar i år än föregående år till socialhögskolorna. Den nya utredningen, som bekräftat att det föreligger ett stort behov av socionomutbildning, har enligt sina direktiv haft att undersöka möjligheterna att förlägga en femte socialhögskola till Örebro. En sådan förläggning motiveras bl.a. med att det enligt redan fattat beslut kommer att bli en universitetsfilial i Örebro, att den tekniska magis terutbildningen i Örebro kommer att få fastare former och att den nya socialhögskolan kan dra nytta av den utbildning som alltså redan finns i eller kommer till Örebro. Det kan naturligtvis också tänkas att man i departementet resonerat tvärtom och anser att det för att stödja de redan befintliga högskolorna i Örebro vore bra att få en socialhögskola samt en gymnastikoch idrottshögskola förlagda dit. Några betydelsefulla remissinstanser har avstyrkt det föreliggande förslaget. Universitetskanslersämbetet, rektorsämbetena för socialhögskolorna i Lund och Stockholm, samarbetsnämnden för de fyra socialhögskolorna samt styrelserna för socialhögskolorna i Göteborg, Lund och Umeå anser att man i första hand borde bygga ut redan befintliga socialhögskolor. Argumenten härför är att detta skulle bli billigare i fråga om både lokaler och eventuellt anskaffande av ytterligare lärare och att det nuvarande elevunderlaget för en socialhögskola i Örebro är för litet för att det skall kunna ge en lämplig utbildningsenhet. 250 elever anses vara en lagom stor utbildningsenhet. För närvarande har vi i Stockholm 210, de övriga socialhögskolorna bara 150. Här finns alltså en effektivitetsgräns som inte har uppnåtts. Framför allt från universitetsmyndigheterna har det sagts att man gärna ser en integrering av socionomutbildningen och universitetsutbildningen, och en sådan skulle man inte kunna åstadkomma på den nya orten. Dessutom kan man inte räkna med permanenta lokaler i Örebro förrän 1971. Som lokaliseringsort har också i remissvaren nämnts andra städer än Örebro, bl.a. Linköping, Västerås och Uppsala. En diskussion om lokaliseringsorten borde alltså ha kunnat komma i fråga. Att utredningen inte tagit upp en sådan beror tydligen på direktivens utformning. 1962 års utredning talade, som jag nämnde, ganska mycket om socialhögskolorna som en bas för forskning. Det sades att det skulle vara stimulerande både för lärare och för elever om en sådan forskning kom till stånd. Detta kommer nu alldeles bort. Socialhögskolorna är alltså en typ av högskolor som inte har några professurer, och detta är kanske inte bra i längden. Professurerna är inte bara en statussymbol; de medför också en förbättring av utbildningen och av möjligheterna att forska vid sådana högskolor. Det är ganska allvarligt att man nu inte företar den konsolidering, som de sakkunniga var eniga om, utan bara går in för en kortsiktig lösning för att få fler elever utbildade utan att tänka så mycket på kvaliteten.

I reservationen frågas inte vad finansministern säger om utskottets förslag, men den frågan kanske man borde ställa? Så vill jag, herr talman, säga några ord om gymnastikoch idrottshögskolan. Det är ju en övertygande argumentering om vikten av en ökning av gymnastikoch idrottsutbildningen som framläggs i betänkandet. Vi har officiellt ingen utbildningsanstalt för idrott, men gymnastiska centralinstitutet bedriver redan sådan utbildning, och det är väl riktigt att man nu inför en annan beteckning dels för det gamla institutet, dels för det man vill skapa. Ingen som talat om detta och egentligen inte heller någon som skrivit om det har betvivlat att det behövs större utbildningskapacitet på detta område. Men liksom beträffande socialhögskolorna har utredningen blivit litet misstänkliggjord därför att den följt direktiven. Man kan inte säga att direktiven är kryptiska — det är ju inte svårt att inse vad som menas med uttalandet att denna utbildning skall lokaliseras till en ort i Mellansverige utanför de nuvarande universitetsoch högskoleorterna. Man tittar på kartan och har naturligtvis litet att välja på. Valet skulle i och för sig kunna ske förutsättningslöst, om det inte sedan i direktiven tillades: »Därvid bör främst Örebro ifrågakomma». Utredningen har tagit detta som ett direktiv. Utredningen har konstaterat att det går att lokalisera institutet till Örebro, och därför har man inte funderat över något annat alternativ. Av denna anledning har utredningen blivit litet misstänkliggjord, och det tycker jag är onödigt; den har presterat ett bra arbete på kort tid och visat att det går att förlägga denna utbildning till Örebro. Jag skall inte närmare gå in på det nu men vill uttala min glädje över att en utbildning av idrottsledare nu kommer till stånd. Den utbildning, som idrottsledare och tränare tidigare har erhållit och med hjälp av vilken de kunnat få svenska idrottsmän att göra fantastiska prestationer, jämfört med idrottsmän från länder med helt annat befolkningsunderlag, har varit rent amatörmässig. Några enstaka eldsjälar har ägnat sig åt saken och ett mindre antal personer har ekonomiskt möjliggjort det hela, men någon utbildning jämförbar med <gymnastiklärarnas har «dessa idrottsledare inte erhållit. Nu kommer de att få detta genom att utbildningen blir jämställd. Deras utbildning kommer också att utformas så, att de inte är bundna till idrottsledaruppgifter under hela livet utan har möjlighet att växla in på andra närliggande yrkesområden. Jag har full förståelse för att departementschefen här föreslagit att den speciella idrottsledarutbildningen måste bli en försöksutbildning och i första hand förlägges till Stockholm. Genom att ange namnet gymnastikoch idrottshögskola även för Örebro har man emellertid givit ett halvt löfte om att en sådan utbildning så småningom även skall förläggas dit. Det finns möjligheter att skaffa sig erfarenheter från flera andra länder — jag höll nästan på att säga alla länder — och det är alltså inte svårt att lägga upp denna utbildning som sådan. Ett av de argument som anförts i fråga om en förläggning till Örebro eller till Umeå — naturligtvis kan en förläggning tänkas även till andra platser — är att Umeå skulle vara en bättre idrottsstad än Örebro. Först och främst måste sägas att en rangordning i detta avseende är ett föränderligt begrepp. Dessutom finns det nog underlag för god idrott i Örebro på samma sätt som i Umeå. Det är alltså ett argument som knappast bör användas i detta sammanhang. Herr talman! I fråga om utbyggandet av gymnastikoch idrottshögskolan ber jag att få ansluta mig till utskottets förslag.
Herr talman! Eftersom de föregående talarna idogt har tuggat flertalet av de argument som kan anföras till förmån för reservationerna, tror jag att jag gör kammarens ledamöter den största tjänsten genom att inskränka mig till att endast med några korta kommentarer yrka bifall till dem. Här har talats om att de nuvarande socialhögskolorna är underoptimalt utnyttjade, att den nuvarande intagningen på 150 elever om året vid tre av dem och 250 vid en rätteligen borde vara 250 om året. När man då skall utvidga utbildningskapaciteten med en ytterligare intagning av 180 elever om året, förefaller det både med hänsyn till kostnaderna och utnyttjandet av personalresurserna riktigt och rimligt att i första hand öka intagningen på samtliga håll i stället för att åstadkomma nya anläggningar. Vi befinner oss här i landet för närvarande i det läget att vi måste sträva efter att optimalt utnyttja våra resurser. Det talas ofta om detta från kanslihusets sida, men i fråga om socionomutbildningen har man totalt glömt bort denna enligt min uppfattning mycket viktiga omständighet.

Att förlägga den till Mellansverige är mycket diskutabelt redan av det skälet, att den enda gymnastikoch idrottshögskola, som vi nu har, ligger i Stockholm. Och lämpligheten av en förläggning till Örebro blir ytterligare diskutabel genom att det inte i Örebro finns några universitetsinstitutioner i anatomi, fysiologi och hygien. Slutligen vore det önskvärt, om den ena av de två gymnastikoch idrottshögskolorna kunde förläggas till en ort i vårt land där vinteridrott mera regelmässigt kan bedrivas. Om man inte hade den senare synpunkten att ta hänsyn till och inte behövde tänka på närheten till Stockholm hade Linköping varit en ort att föredraga framför Örebro, med hänsyn till att i Linköping bedrives medicinsk utbildning. Men Linköping måste enligt min uppfattning komma bort ur bilden på grund av närheten till Stockholm. Umeå och Lund har nämnts av universitetskanslersämbetet. Lund måste elimineras av det skälet att universitetet inte tål ytterligare expansion. Då kvarstår Umeå som uppfyller både kravet på tillgång till medicinsk högskola och kravet på goda möjligheter till vinteridrott. Dessutom får man genom denna förläggning till Umeå en spridning över landet av de båda högskolorna.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

Herr talman! Vi är alla överens om att båda de utbildningsformer det här är fråga om behövs i allra högsta grad. Meningsskiljaktigheterna rör enbart förläggningen av den utökade utbildningen. I stor utsträckning har diskussionen därvid kommit att bli densamma som förra året, då vi beslutade oss för universitetsfilialerna. Det framhölls då att även våra största universitet är små, internationellt sett, och att forskningen kräver allt större enheter för att få de resurser den behöver och kunna bedrivas effektivt.

Vi skulle alltså kort sagt sprida utbildningen men koncentrera forskningen, och det är detta man vill göra även när det gäller de båda utbildningsgrenar som i dag diskuteras. Jag behöver inte upprepa alla de skäl som talade för inrättandet av filialerna, men samma skäl gör att de två nya institutionerna bör förläggas utanför de gamla universitetsorterna. : När vi placerade ut universitetsfilialerna var vi också överens om att filialerna i Linköping och Örebro skulle inta en mellanställning och åtminstone inte i första omgången byggas .ut med tanke på att bli universitet, men väl få en starkare ställning än övriga filialer. Det ligger helt i linje därmed att vi nu, sedan Linköping fått en medicinsk och en teknisk högskola, förlägger en socialhögskola och en gymnastikhögskola till Örebro. Här liksom i andra sammanhang kan skäl för och emot anföras, men denna förläggning till Örebro är en konsekvens av vårt tidigare ställningstagande. Det har i debatten här sagts att gymnastikhögskolan bör flyttas längre bort från Stockholm, där den andra: av de båda gymnastikhögskolorna nu är belägen. Det är angeläget att få en större spridning på denna utbildning. Ja, om vi hade haft tre gymnastikhögskolor, borde en av dem ha placerats söder om Stockholm och en norr om Stockholm, men med tanke på befolkningsfördelningen är det orimligt att lägga den ena av två sådana högskolor ända uppe i Umeå. Om en av dem skall inrättas så långt från Stockholm som möjligt, är Lund avgjort den lämpligaste orten. Som redan framhållits är emellertid Lund det av de gamla universiteten som är mest överbelagt och svårast att avlasta, och därmed faller det förslaget. Det är ju också till Mellansverige som befolkningen koncentreras alltmer. Det är därför inte så orimligt, vare sig ur rekryteringseller avnämarsynpunkt, att lägga båda dessa högskolor inom detta område. Vidare har = forskningssynpunkten framhållits. Den diskuterades även ingående i samband med inrättandet av universitetsfilialerna. Man var angelägen att framhålla att universitetsfilialerna måste ha kontakt med forskningen. Den synpunkten måste vi givetvis hålla i minnet även beträffande denna fråga. Men där det talas om att man skall bygga ut forskningen så, att den nya gymnastikhögskolan blir fullt jämbördig med GCI, strider det mot den åsikt som vi tidigare haft, att forsk ningsresurserna måste koncentreras om forskningen skall bli effektiv. Den fysiologiska institutionen vid GCI är ganska blygsam. Att bygga upp ytterligare en lika blygsam institution, är nog inte det rätta sättet att åstadkomma en effektiv forskning. Vi bör i stället bygga ut fysiologiska institutionen vid GCI och tills vidare låta den vara den enda verkliga forskningsanstalten. Såsom framhölls vid diskussionerna om universitetsfilialerna bedrives det lyckligtvis värdefull forskning även utanför universiteten. Men givetvis skall allt göras för att underlätta forskningen även vid filialorterna, och det är delvis därför som vi strävar efter att på dessa orter få flera institutioner som kan stödja varandra. Det har redan framhållits att för gymnastikoch idrottshögskolan i Örebro är regionssjukhuset i Örebro värdefullt. Detta sjukhus har sådan kapacitet att det ansågs fullt möjligt att inrätta en medicinsk högskola i Örebro. Man måste naturligtvis räkna med att då det endast finns två gymnastikhögskolor dessa skall bedriva ett intensivt samarbete inte minst beträffande forskningen, så att högskolan i Örebro kan utnyttja den forskning som bedrives i Stockholm, erhålla föreläsare därifrån och kanske även utföra en del forskningsuppgifter där. Jag vill erinra om att den mycket värderade förre ledamoten av denna kammare, herr Svensson i Ljungskile, ville förlägga en huvudstadsfilial till Hallsberg. Han bevisade mycket vältaligt att Hallsberg ligger så nära Stockholm att ingen verklig olägenhet var förenad med en sådan spridning av de statliga institutionerna. Sedan han framförde sina argument har genom kommunikationernas ytterligare utbyggnad avstånden krympt ännu mer. Jag tror därför inte att det skulle vara svårt att ordna ett samarbete mellan gymnastikhögskolorna i Örebro och Stockholm. Om den ena av dem flyttas till Umeå, blir det däremot svårare att åstadkomma forskningssamarbete och utbyte mellan dessa högskolor. Om man väger de skäl för och emot som har framförts tror jag att man i likhet med departementschefen och utskottsmajoriteten skall finna att skälen för att förlägga båda dessa nya högskolor till Örebro väger tyngst. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! På tal om förläggningen av den nya gymnastikhögskolan sade fröken Olsson att om det hade varit frågan om att inrätta två nya högskolor, skulle man inte ha förlagt någon av dem i Mellansverige, utan den ena norr om Stockholm och den andra söder om Stockholm. Jag skulle vilja fråga fröken Olsson: Hur kan fröken Olsson veta att det inte i en framtid kommer att finnas ytterligare två gymnastikoch idrottslärarhögskolor? Det sannolika är att så blir förhållandet, fastän det kan dröja länge. Om man då är så övertygad om att de två högskolorna skall ligga norr resp. söder om Stockholm, vore det väl en klok och planmässig åtgärd att nu, när det är fråga om att besluta om den ena, förlägga den på endera stället, så att vi, när den tredje högskolan sedermera skall inrättas, kan placera den på det tredje stället och åstadkomma den spridning över landet som fröken Olsson eftersträvar. Om vi placerar den högskola som den det nu är fråga om i Örebro, så har vi ju för all framtid förstört möjligheterna att få till stånd en spridning.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, fröken Olsson, att vi, när vi diskuterade universitetsfilialerna, var överens om att vi skulle sprida utbildningen på universitetsnivå, då optimum var nått vid de gamla universitetsorterna, framför allt i vad det gällde lågstadieundervisningen. Vi beslöt därför att inrätta universitetsfilialer. I fråga om socialhögskolorna är det klart konstaterbart, att optimum vad beträffar utnyttjandet av kvalificerade lärare och liknande på de orter, där dessa högskolor nu ligger, ännu inte är nått. Först när så skett, bör vi diskutera inrättandet av en ny socialhögskola. Parallellismen mellan resonemanget om universitetsfilialerna och om socialhögskolorna är alltså inte fullständig.
Herr talman! Jag sade att om vi skulle ha två gymnastikhögskolor till, borde en ligga norr om och en söder om Stockholm, men om vi endast skall ha en ytterligare gymnastikhögskola, bör den ur spridningssynpunkt absolut förläggas söder om Stockholm. Skälet till att av två nya högskolor den ena borde förläggas norr om Stockholm och den andra söder om Stockholm kan inte anföras för att den enda nya högskolan bör förläggas norr om Stockholm. Om denna högskola med hänsyn till önskvärdheten av större spridning av utbildningen icke skall ligga i Örebro måste vi söka finna en lämplig ort söder om Stockholm i första hand. Det är visserligen möjligt — det vet ingen av oss någonting om — att det en gång i tiden kommer att finnas tre gymnastikhögskolor, men det dröjer i varje fall rätt många år. Med hänsyn till önskvärdheten av att snabbt få igång denna verksamhet för att kunna utbilda de nya gymnastiklärare som så innerligt väl behövs skall vi inte lägga denna högskola på en ort där rekryteringsunderlaget är väsentligt mindre än söder om Stockholm. Vad beträffar optimum för universiteten har icke våra gamla universitet nått optimum annat än i ett hänseende, nämligen i fråga om förmågan att svälja studentkullarna. Huvudskälet till att man måste lätta på trycket på de gamla universiteten var ju att universitetsstäderna inte kan ta emot fler studenter. Ur den synpunkten spelar det ingen roll, på vilken högskola man lättar trycket, om vi plockar in nya studenter på de andra högskolorna, sedan vi nu lyckats överföra en del — tyvärr alltför få — studenter till filialerna. Då har vi tagit tillbaka med den ena handen vad vi har givit med den andra. Jag tror alltså fortfarande att mitt resonemang håller.

Herr talman! Jag har också en blank reservation fogad till detta utskottsutlåtande. Inledningsvis skulle jag vilja ifrågasätta, om utredningarna verkligen varit förutsättningslösa beträffande förläggningsorten för de föreslagna högskolorna. Redan i direktiven föreslogs att främst Örebro borde komma i fråga som centrum för den utbildning det här gäller, men i utredningen saknas ett utförligare resonemang om valet av lokaliseringsort. Man skulle ju kunna tänka sig att städer som Linköping och Uppsala också kunnat komma i fråga. Jag har emellertid solidariserat mig med propositionen och utskottsutlåtandet på denna punkt och kommer alltså vid voteringen att rösta på utskottsutlåtandet. Då jag har väckt motionen II: 852 vill jag emellertid säga några ord om de förbättringar jag önskar skall komma till stånd i samband med de föreslagna högskolorna i Örebro. Det gäller särskilt önskvärdheten av att det upprättas ett gemensamt högskolebibliotek där. Även flera remissinstanser har uttalat sig för det. Tillgången på såväl referenssom kurslitteratur i riklig omfattning är en förutsättning för en effektiv utbildning. I propositionen har föreslagits att stadsbibliotekets resurser skulle anlitas, och det är alltid en lösning, även om den inte är den allra bästa. Det står emellertid i utskottets utlåtande: » Vidare avses en samordning i fråga om biblioteksverksamheten för de båda högskolorna.» Jag har låtit mig nöja med denna utskottets skrivning. Vad sedan gäller anslaget till bokinköp vill jag hänvisa till riksbibliotekariens yttrande rörande utredningens beräkningar av det årliga anslaget för sådana inköp. Enligt hans mening är det anslaget alltför knappt tilltaget och borde uppräknas med 50 procent. Jag har i min motion också uttalat önskemål om ett högre anslag än vad departementschefen föreslagit. Den tredje punkten gäller förslaget om inrättandet av ett ordinarie universitetslektorat i rättskunskap, särskilt förvaltningsrätt, vid högskolan i Örebro. Erfarenheten har visat att antalet kompetenta sökande i ämnet är ganska begränsat, och man kan därför ifrågasätta om någon sådan tjänst bör inrättas. Med hänsyn till att första årets grundkurs huvudsakligen är samhällsvetenskapligt inriktad hade det kanske varit riktigare och bättre att i stället inrätta ett universitetslektorat i ämnet sociologi. Slutligen vill jag också säga något om handikappidrotten, som är en viktig gren inom handikappvården, inte minst genom sin kontaktskapande förmåga. Därför är det anmärkningsvärt att det såvitt jag vet inte lämnas någon som helst orientering om handikappidrott i utbildningen för gymnastiklärare. När det t.ex. anordnas sommarläger, är ofta en av svårigheterna just att få kompetenta ledare. En utväg att lösa det problemet borde vara att en kort orientering om handikappidrottens betydelse och dess olika former samt den särskilda pedagogik som där kräves lades in i utbildningen av gymnastiklärare. Vi har emellertid i utskottets utlåtande skrivit följande om handikappidrotten och det tycker jag är både tydligt och kraftigt: »Utskottet finner det vara av väsentlig betydelse att blivande gymnastiklärare erhåller en sådan orientering. I detta sammanhang vill utskottet erinra om att gymnastikoch idrottslärarutredningen i sitt betänkande beträffande idrottslärarutbildningen framhållit att det bör vara möjligt för de blivande idrottslärarna att bl.a. specialisera sig på handikappidrott. Utskottet anser sig böra förutsätta att de ansvariga för utbildningen av gymnastikoch idrottslärare kommer att ha sin uppmärksamhet riktad på de handikappades särskilda problem när det gäller gymnastik och idrott samt kommer att vidtaga härav föranledda åtgärder.» Jag vill understryka vikten av detta.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
Herr talman! Jag vill börja med att instämma i vad herr Källstad sade om handikappidrotten. I övrigt skall jag hålla mig till vad som står i reservationen 2 till utskottets utlåtande. Den som har lyssnat på debatten här och läst trycket märker enigheten om behovet av den nya högskolan för utbildning av lärare i gymnastik och idrott. Däremot är vi inte eniga om platsen för högskolan. Inför propositionens förslag, inför direktiven till utredningen, där förläggningsorten redan anges, vilket för mig ter sig mycket underligt, och inför utskottets skrivning i utlåtandet måste man fråga: Varför Örebro? Och varför skulle utredningen söka en plats just i Mellansverige? Jag säger det inte för att det är något fel på Örebro i och för sig. Herr Nordstrandh sade att det är en förnämlig stad, och den uppfattningen delar jag. Men efter inläggen här i kammaren i dag står jag med samma spörsmål obesvarat: Varför Mellansverige? Lokalpatriotism ligger inte bakom min fråga, i varje fall inte i första hand. Ofta förefaller mig lokalpatrioter motbjudande — de har så lätt för att odla egenkärlek och trångsynthet. Det är i den praktiska nyttans, saklighetens och rättvisans intresse man frågar om anledningen till lokaliseringen i detta fall. Mellansverige har ju redan en högskola, och GCI skall därtill också utvidgas med en idrottslärarlinje. Naturligtvis skulle Örebro »klara» en högskola, men det finns mycket som Örebro inte har och som här väger tungt i vågskålen. Jag har inte funnit några sådana tungt vägande skäl för just Örebro. Denna gång skall jag begränsa mig till ett par motiveringar för högskolans förläggning till Umeå utöver det som redan sagts, nämligen vinteridrotten och anknytningen till det där befintliga universitetet. Vintern i år har väl givit Örebro lika mycket snö som Umeå, men Norrland har även under så onormala vintrar som årets rikare möjligheter till skid åkning och annan vintersport. Backar, banor och spår är på sätt och vis naturligare belägna där. Umeå har anknytning till en provins, som sedan gammalt är vintersportens förlovade land. Umeå erbjuder större möjligheter genom sin relativa närhet till vårt lands alpina terräng — till fjällen, där störtlopp och slalom har bättre förutsättningar. En idrottslärare har behov av praktik även i sådan miljö. Utbildningen av lärare i gymnastik och idrott bör självfallet förläggas till en plats där också vinterns övningsområden har naturliga förutsättningar, när vi nu är så rikt utrustade att vi också har ett Vintersverige. I min barndom såg jag i min hemort militärer från södra Sverige som kom upp dit för att lära sig åka skidor, och jag förundrade mig över att det i vårt land fanns trakter där man inte kunde lära sig att åka skidor utan måste resa så långt för att göra det. Jag skulle också tro att alla riksdagsmän förstår vikten av att vinterns idrottsgrenar inte missgynnas. Visserligen har Norrland också sin ljusa vår och sin intensiva sommar, och i övre och mellersta Norrland utövas livligt idrott även under dessa årstider. Men allsidigheten kräver att vinteridrotten får ett betydande utrymme och att de blivande gymnastiklärarna lär känna den rätta miljön därför redan under sin utbildning. Därtill kommer vad som sagts om det värdefulla i universitetets närhet. Gymnastikhögskolans utbildningsverksamhet kräver dock tillgång till vissa forskningsorganisationer, som finns i universitetsstaden Umeå men icke i Örebro. Samverkan mellan gymnastiklärarhögskolan och universitetsinstitutioner är av största betydelse. En viss samordning i läraravseende är inte heller otänkbar. Medicinska ämnesområden som anatomi och hygien — för att nämna två exempel — som i Umeå har sina forskningsinstitutioner är av stort värde för högskolan. Här vill jag vända mig till fröken Olsson, som talade om den fysiologiska institutionen i Stockholm i anknytning till GCI. Jag tror att det skulle betyda mycket även för den medicinska utbildningen i Umeå att ha tillgång till en gymnastikoch idrottshögskola i närheten. Det vore alltså bra även för universitetet att denna högskola fanns där. Sedan har vi sambandet med den lärarhögskola som redan är förlagd till Umeå — någonting liknande finns ju inte i Örebro. Ur effektivitetssynpunkt är en förläggning till Umeå det klokaste, och till den allsidiga norrländska högskolan hör även den högskola som vi i dag skall besluta om. Därtill tycker jag att det är ett rättvisekrav att man i Mellansverige går med på att en annan landsdel får den nya gymnastikhögskolan, när Mellansverige har den första. Jag är medveten om att Lund eller Göteborg också kunde komma i fråga. Men just med hänsyn till allsidigheten och året-runt-effektiviteten måste Umeå sättas i första rummet. Jag skulle tro att den ungdom som söker utbildning också gärna reser till Norrland och dess friska vinter. I dagarna har publicerats en undersökning som visar att även utländska studenter trivs alldeles utmärkt i Norrland. De är visserligen inte så många, men de finns där i alla fall. Den norrländska ungdomen har gjort starka insatser på hithörande områden och kunde förtjäna den uppmuntran och den stimulans som högskolans placering i norr skulle innebära. I motion 1:693 står det: »Några nämnvärda nackdelar förenade med Umeå som förläggningsort för gymnastiklärarutbildning har vi inte funnit.» Fröken Olsson tog ett par gånger ordet »orimligt» i sin mun. Hon tyckte det var så »orimligt» att lägga högskolan »så långt bort» som »ända i Umeå». Hon uttalade ordet »ända» med en skräckinjagande betoning, som ingav mig en känsla av att hon tror att Umeå ligger i närheten av nordpolen. Umeå vore enligt fröken Olsson »så oändligt avlägset», och rekryteringsunderlaget blir alldeles för litet. Jag kan inte förstå annat än att även om det främst blir bra för norrlänningarna att få studera just vid gymnastikhögskolan i Umeå, är rekryteringsunderlaget hela Sverige också i detta fall. Det är väl inte förmätet av mig att hoppas att flertalet av kammarens ledamöter skall ta det sakligt riktiga i betraktande och stödja det förslag som siktar både till spridning av utbildningen och till de praktiska fördelar som en förläggning till Umeå innebär. Jag är inte någon siare, men jag skulle vilja säga: Om högskolan förläggs till Norrland tror jag att man om ett tiotal år kommer att förvånas över att det någonsin varit meningen att högskolan skulle inrättas i något annat område. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Om vissa lärare vid gymnastikhögskolan skulle undervisa i vinteridrott och andra i sommaridrott skulle vi självfallet, herr Nilsson i Agnäs, förlägga den ena utbildningsanstalten till Umeå. Men samtliga lärare skall i första hand — åtminstone i denna omgång — undervisa i gymnastik, och samtliga skall sedan undervisa i såväl vinteridrott som sommaridrott. Det är alldeles riktigt att det under låt mig säga normala vintrar går dåligt att träna vinteridrotter så här långt ned i landet. Därför förläggs ju också kurserna i vinteridrott regelmässigt till Norrland. På det sättet får man naturligtvis göra även i fortsättningen, men det gäller härvidlag en ganska begrän När det så småningom skall utbildas speciella idrottslärare får man naturligtvis i större utsträckning förlägga kurser i vinteridrott till Norrland. Men det blir en senare fråga. Jag tror fortfarande att om vi skulle lägga den ena högskolan i Umeå, så bleve det nödvändigt att under stora delar av året flytta ned eleverna hit för att de skulle kunna få den utbildning i utomhusidrott av alla slag som det åtminstone under hårda vintrar blir för kort tid till uppe i Umeå. Som sagt: Skulle vi ha speciallärare i vinteridrott vore Umeå den självklara förläggningsorten, men så är inte förhållandet när alla lärare skall utbildas för hela fältet.
Herr talman! Jag ville säga till fröken Olsson att det inte finns något hinder för att utöva sommaridrott i Umeå. Det har nyligen hållits en stadslöpning i Stockholm och det var då en norrländsk förening som vann, trots att tävlingen ägde rum så tidigt på året som i början av maj. Jag tror inte att det är någon risk för att man skulle behöva flytta ned sommarutbildningen från Umeå till södra Sverige. Jag förmodar att så mycket av det som skall göras utomhus kan förläggas till den tid, då det är möjligt att genomföra dessa moment även i Norrland, att detta blir onödigt. Gymnastikutbildningen är väl dessutom under alla förhållanden delvis förlagd inomhus. Några särskilda lärare för vinteroch sommaridrott har jag aldrig ifrågasatt, utan utbildningen på båda dessa idrottsområden kan bedrivas i Umeå.